Fru talman! Utbildning och forskning är av stor betydelse både för enskilda människor och för utvecklingen i vårt samhälle. Därom torde alla vara överens liksom om att kvaliteten i utbildningen är av utomordentlig vikt. Moderaterna har inte på något sätt ensamrätt till att ställa kvalitetskrav, även om Per Unckel gärna vill framställa det så i sina programmatiska uttalanden. I våras beslöt riksdagen på den socialdemokratiska regeringens förslag om ett treårigt program för forskningen med ett rejält resurstillskott. Detta treårsprogram löper nu. Nya önskemål får tillgodoses genom omprövning av befintlig verksamhet. Högskoleenheterna är ålagda att inom de nya ramar som fjolårets resursförstärkning gav göra omprioriteringar på 3 Jo per år. Ansvaret för de två närmaste årens prioriteringar inom forskningens område ligger alltså lokalt. Och ett avgörande inflytande skall naturligtvis forskarna själva ha. Också högskolans grundläggande utbildning måste ständigt omprövas för att kunna svara mot nya och förändrade krav. Det gäller utbildningens innehåll och kvalitet. Det gäller också förändringar i utbildningsutbudet. Förhållandena på arbetsmarknaden förändras. Efterfrågan på lärare, vårdpersonal och socialarbetare är nu mindre än vad den nuvarande utbildningen är dimensionerad för. Därför måste den skäras ner. Samtidigt är efterfrågan på olika slag av tekniker mycket större än vad utbildningsväsendet f. n. kan tillgodose. Regeringen vill därför öka civilingenjörsutbildningen så mycket som möjligt med hänsyn till tillgången på lärare, lokaler och utrustning vid de tekniska högskolorna. Vi satsar också kraftigt på kortare tekniska högskoleutbildningar. En ny allmän utbildningslinje — produktionsteknikerlinjen — som omfattar två år inrättas i högskolan. Vi ökar antalet platser på lokala linjer med 375 för att ge ökat utrymme för framför allt nya tekniska utbildningar. Ökningen av antalet lokala linjer inom det tekniska området har varit mycket stark de senaste åren. De nya linjerna vittnar om en stor innovativ förmåga inom högskolan och om flexibilitet och lyhördhet för nya behov. Vi vet att de nya tekniska utbildningarna i högskolan motsvarar önskemål och behov i näringslivet, så som de uttrycks såväl av olika företag som av näringslivets centrala organisationer. Mot denna bakgrund är det både beklagligt och en smula förvånande att både moderaterna och folkpartiet i sina partimotioner går emot inrättandet av produktionsteknikerlinjen. Högskolan är ett prioriterat område, vilket också kommer till uttryck i årets budgetproposition. Högskolan undantas även i år från det generella besparingskravet. Några resurstillskott tillåter emellertid inte det statsfinansiella läget. Förnyelsen måste ske genom omprövning av befintlig verksamhet. Detta behöver dock inte innebära att angelägna reformer inte blir genomförda. Inte minst i ett ansträngt resursläge är det angeläget att bevara dynamiken och förnyelsekraften. Detta är också möjligt. Det visas bl.a. av att vi genom omprioriteringar inom vårdsektorn kunnat frigöra resurser för den integrerade vårdutbildningen i Linköping, det s.k. regionala hälsouniversitetet. Denna reform är av stort principiellt intresse, inte bara utbildningspolitiskt utan i lika hög grad vårdpolitiskt. En strävan i vårdpolitiken har länge varit att ställa primärvården i förgrunden. En decentralisering av vården förutsätter att de olika personalkategorierna kan samarbeta utifrån en helhetssyn på de vårdsökande. En utveckling i sådan riktning förutsätter ökad samverkan både mellan vården och utbildningen och mellan olika slag av vårdutbildningar. Det finns anledning att ställa stora förhoppningar till att samarbetet mellan universitetet i Linköping och Östergötlands läns landsting skall innebära värdefull utveckling av utbildningen för vårdyrken och därmed för hälsooch sjukvården i vårt land. Jag sade inledningsvis att högskolans verksamhet är viktig både för de enskilda människorna och för samhällsutvecklingen. Vår höga levnadsnivå är i hög grad resultatet av att många människor i alla delar av landet har fått möjlighet till en god utbildning. Utbildningen är också ett viktigt instrument för den regionala utvecklingen. Allt fler framhåller högskolans betydelse i detta sammanhang. De mindre högskoleenheterna har under den relativt korta tid de funnits till i den nuvarande formen gjort sig oumbärliga i sin omgivning som instrument för kunskapsspridning och utveckling. De har inneburit att nya möjligheter till fortbildning och vidareutbildning har öppnats för yrkesverksamma, som tidigare inte haft möjlighet till sådan på grund av avstånden till universitetsorterna. Också för ungdomar är närhet till högskoleutbildning betydelsefull, inte minst för dem som kommer från mindre studievana miljöer. De små högskolorna har inte betydelse bara i kraft av den egna verksamheten. Lika viktig är den roll de kan spela som kontaktlänk till övriga delar av högskolesystemet. Genom denna kontaktfunktion kan också mycket små högskoleenheter fungera som viktiga resurser för kunskapsoch teknikspridning. Beklagligt nog är både moderaterna och folkpartiet helt främmande för det perspektiv jag nyss har berört. Den attityd till de mindre högskolorna som de ger uttryck för i sina partimotioner är närmast föraktfull. Moderaterna vill som vanligt gå längst och ställa de mindre högskolorna direkt under universitetens förmynderskap. Det är mycket viktigt att samarbetet mellan universitet och mindre högskolor utvecklas vidare, men detta måste vara ett samarbete på villkor som båda parter är ense om. Och sådant samarbete finns i dag i stor och ökande utsträckning. För mig är det betydelsefullt att i utbildningsplaneringen framhålla behovet av närhet till utbildningen och kravet att i utbildningsutbudet fånga upp nya behov. De mindre högskolorna har haft mycket stor betydelse i dessa avseenden. Det gäller också utvecklingen inom andra delar av utbildningsväsendet, framför allt gymnasieskolan och komvux. Gymnasieutbildningen förnyas nu i snabb takt. Särskilt har arbetet med påbyggnadsutbildningarna i gymnasieskolan präglats av stor entusiasm och verksamt bidragit till att vitalisera samarbetet mellan det lokala och regionala arbetslivet och skolan. Vi dimensionerar nu gymnasieskolan så att vi når den högsta procentsiff Utbildningen påverkar i mycket hög grad allas våra möjligheter att leva ett socialt och kulturellt rikt liv. Möjligheter till utbildning måste därför finnas för alla, oavsett var man bor i landet eller vilken bakgrund man har. Utbildningspolitiken har för oss socialdemokrater alltid varit en viktig del i strävandena att göra Sverige till ett samhälle med jämlikhet mellan människor. Utbildning är för den enskilde vägen till frihet att forma sitt liv efter sina egna ambitioner och drömmar. Denna frihet är fortfarande något som många människor saknar. Att stärka enskilda människor i deras strävan efter kunskap och att underlätta för dem som fortfarande är underprivilegierade i detta avseende är och förblir en huvuduppgift för den socialdemokratiska utbildningspolitiken. Fortfarande finns stora skillnader mellan yngre och äldre generationer i vad avser utbildningsnivå. Att upprätthålla vuxenutbildningen och att underlätta för vuxna att få tillgång till t.ex. högskoleutbildning är därför en viktig uppgift. Detta är ett helt främmande perspektiv för moderaterna. I sin partimotion föreslår moderaterna nedskärningar inom vuxenutbildningsområdet på över en halv miljard kronor! Detta förslag skulle, om det genomfördes, innebära ett dråpslag mot vuxenutbildningen. Moderaternas brist på föreståelse för vuxenutbildningen är i och för sig ingen nyhet. Mera överraskande är att också folkpartiet attackerar vuxenutbildningen. Det är närmast tragiskt att konstatera att folkpartiet nu överger de traditioner man ändå haft på utbildningspolitikens område. Det är inte på det viset att de äldre generationerna har blivit tillgodosedda en gång för alla genom att under några få år ha haft tillgång till utbildning på olika nivåer. Att främja ett livslångt lärande måste vara ett bestående inslag i utbildningspolitiken. Det är nödvändigt både för rättvisan mellan människor och för utvecklingen i samhället. I ett dynamiskt arbetsliv är det nödvändigt att de yrkesverksamma kan förnya och utveckla sina kunskaper med jämna mellanrum. Tanken att man kan utbilda sig i ungdomen och sedan klara sig hela livet är förlegad och kommer att bli så i än högre grad. Ytterst måste utbildningspolitiken utgå från insikten att utbildning är en viktig del i livskvaliteten. Utbildning påverkar vårt sociala liv och våra kulturella aktiviteter på ett avgörande sätt. Utbildning är en förutsättning för de anställdas medverkan i arbetslivets förnyelse. Utbildning ökar vår självkänsla och vår valfrihet. Det är därför utbildning aldrig får vara förbehållen ett fåtal! Det är därför vi alltid måste hävda allas rätt till utbildning och kunskap!

Fru talman! Får jag mycket hastigt kommentera fyra av de ting som utbildningsministern nämnde. Det första gäller hennes uttalande om att moderaterna uppenbarligen anser sig ha ensamrätt till att ställa kvalitetskrav i skolan. Alls inte, vi välkomnar alla som är beredda att ansluta sig till det kravet. För att se om regeringen menar allvar med sitt tal om kvalitet i skolan skulle jag vilja be om preciseringar i tre hänseenden. Är Lena Hjelm-Wallén för det första beredd att här i kammaren säga att hon inte avser att medverka till att högstadielärarna i framtiden i ämnena får en sämre utbildning än vad de i dag får? För det andra: Är hon när det gäller arbetslivserfarenhet som antagningsgrund till högre utbildning beredd att erkänna att arbetslivserfarenheten i dag ger en sämre studieprognos än betygen och följaktligen därav dra slutsatsen att man bör avskaffa den allmänna arbetslivserfarenheten som grund för antagning? Är Lena Hjelm-Wallén för det tredje beredd att ta konsekvenserna av att eleverna säger att de behöver betyg för goda studieresultat, eller intar hon samma ståndpunkt som Bengt Göransson, nämligen att hävda att eleverna inte vet sitt bästa? Min andra kommentar handlar om utbildningsministerns uttalande om den nya tekniska utbildningen. Utbildningsministern måste vara felinformerad om vad moderaterna faktiskt tycker. Vi tycker att det är bra att man inrättar en produktionsteknikerutbildning. Men vi anser inte att den skall ligga på högskolan utan rimligen på den gymnasieskola där den naturligen hör hemma. Vi undrar däremot vad regeringen säger om vårt krav att förstärka civilingenjörsutbildningens kvalitet genom omklassificering och påslag på per capita-kostnaden för att ge den ett vettigt, bra och rationellt innehåll. Är regeringen dessutom beredd att bifalla vårt önskemål om en verklig mellanutbildning för tekniker av mera avancerat slag i stället för den utbildning som regeringen nu föreslår, i gemen kallad LO-utbildningen? Den tredje fråga som jag skulle beröra handlar om de små högskolorna, där utbildningsministern beskrev den moderata attityden som föraktfull. Utbildningsministern måste ha hållit vår motion upp och ner när hon läste den. Vad vi talar om är inte att de små högskolorna skall läggas under universitetens förmynderskap. Vad vi däremot talar om är att utbildningen på de mindre orterna har samma rätt till anknytning till forskningen som all annan högre utbildning av tradition haft i detta land. Vi sätter forskningsanknytningen före allt annat, t.o.m. före önskemålet från kommunalpolitiker om att bygga upp högskoleadministrationen. Utbildningens innehåll och forskningen går för vår del före det administrativa utanverket. Det är, Lena Hjelm-Wallén, att visa vördnad inför den akademiska tradition som ändå är själva grunden för allt vad kunskap och kvalitet heter. Fru talman! I fråga om besparingar gäller den enkla sanningen att någon måste betala. Antingen gör vi det, eller också gör våra barn det, eller också — det är detta som är regeringens politik — gör vi det men först efter valet om man har vunnit och lurat väljarna i valbudskapet.

Fru talman! Jag begärde närmast ordet bara för att få understryka det som utbildningsministern sade om värdet av påbyggnadsutbildningarna och för att bekräfta den mycket glädjande utveckling som varit under de senaste åren. Som utbildningsministern uttryckte det har framtagandet av påbygg nadsutbildningarna varit av vitaliserande betydelse för gymnasieskolan. Det är glädjande med den entusiasm som man nu kan se inom skolväsendet för att åstadkomma den här förändringen.

Fru talman! Per Unckel vill som vanligt bara diskutera kvalitetsfrågorna utifrån sina egna utgångspunkter. Jag kommer att redovisa min syn på lärarutbildningen i en lärarutbildningsproposition senare, där min utgångspunkt självfallet är att vi skall ha en förstärkt och förbättrad lärarutbildning. Jag ärinte tillfredsställd med det system vi har för antagning till högskolan. Därför har jag uppdragit åt en kommitté att göra en översyn av hela tillträdessystemet. Också de frågorna återkommer vi alltså till. För övrigt tyckte jag inte att det som Per Unckel sade angående moderaternas högskoletänkande tillförde debatten särskilt mycket. Vad jag utgick ifrån är vad ni faktiskt har föreslagit, och då är det fortfarande så som jag sade. Beträffande gymnasieskolesatsningarna är det ju på det sättet, Larz Johansson, att vi sedan regeringsskiftet 1982 har byggt ut gymnasieskolan mycket kraftigt. I år har vi kommit upp till den högsta dimensioneringen av gymnasieskolans linjer någonsin. Vi har också utökat påbyggnadsutbildningarna. Dock klarar vi inte att också detta år göra en ytterligare ökning, men det hindrar inte att man ute i landet verkligen arbetar med dessa utbildningar. Man måste alltid vara beredd att göra omprioriteringar i utbildningssystemet, och det tror jag också de lokala utbildningsmyndigheterna om. Av den korta diskussion som hittills har förts om utbildningsfrågorna i dag kan man notera att Per Unckel och Larz Johansson inte särskilt mycket följer samma spår. När vi gick igenom motionerna på utbildningspolitikens område visade det sig att tankarna går mycket starkt isär mellan de borgerliga partierna. Moderaterna och folkpartiet vill göra kraftiga nedskärningar inom utbildningsområdet, framför allt inom vuxenutbildningsområdet, medan centern å sin sida hellre vill utöka utgifterna för utbildningsområdet. På en punkt är man ense inom borgerligheten: att de specialdestinerade bidragen till kommunerna drastiskt skall dras ner. Man vill tydligen därigenom frånta sig ansvaret för förslag till nedskärningar och i stället tvinga kommunerna att ta obehagliga beslut. Fördelningspolitiskt slår det här väldigt illa. Särskilt tydligt är detta i moderaternas förslag, som kryddar sin anrättning med att minska eller helt ta bort en hel del mycket väsentliga bidrag, t.ex. bidragen till särskolor och till handikappades undervisning. Invandrarundervisningen skall försämras drastiskt, och resurser som är specialdestinerade för elever med behov av extra undervisning skall skäras ner i bl.a. gymnasieskolorna. Moderaterna är mycket tuffa när det gäller att ge besked om utbildningspolitiken i sin motion. Det är nedskärningar av resurser som skall stärka de svagares ställning i skolan. Det är en hårdare skiktning i gymnasieskolan. Det är ett raserande av alla inslag i högskolereformen som syftar till att öppna möjligheter till högskolestudier för andra än de ungdomar som kommer direkt från den treåriga gymnasieskolan. Det är stopp för fortsatt utveckling av de mindre högskolorna. Det är dessutom en ren slakt på vuxenutbildningen. Totalt omfattar moderaternas nedskärningsförslag på vuxenutbildningsområdet över en halv miljard. Det skulle bl.a. innebära att var fjärde komvuxstuderande i fortsättningen måste avvisas. Motsvarande 10 96 av studieförbundsanslagen tas bort. Var tionde studiecirkel måste läggas ned. Även svenskundervisningen för invandrare och folkhögskoleverksamheten drabbas. Dessutom begränsar moderaterna kraftigt möjligheterna för vuxna med små inkomster att få vidareutbildning. Ca 15 90 av antalet vuxenstudiestöd tas bort. Det innebär konkret att över 3 000 lågutbildade inte kommer att ha råd att vidareutbilda sig. Det har talats om rivstart för de borgerliga, om det skulle gå så illa att de vinner valet. Det är ovanligt tydliga besked som vi har fått om vad som i så fall kommer att hända på utbildningspolitikens område — besked som noga bör begrundas.

Fru talman! Jag skall ge fem korta kommentarer. Den första avser de tekniska utbildningarna. Jag noterade att jag, efter det att statsrådets attack på moderaterna hade visat sig vara ogrundad, inte fick något svar på mina frågor. Tystnaden är talande nog. Den andra kommentaren gäller de små högskolorna. Nu måste jag be statsrådet att precisera sig. Vari ligger det föraktfulla i att vilja tillförsäkra den högre utbildningen — varhelst i landet den än bedrivs — en nära kontakt med forskningen? Svaret på den frågan tror jag avvaktas med spänning, inte bara av mig själv. Den tredje kommentaren rör frågan huruvida statsrådet verkligen menar något med talet om kvalitet i skolan. Svaren på mina tre delfrågor blev följande. När det gäller lärarutbildningen: Vi får se. När det gäller betygen: Inget svar alls. När det gäller reglerna för tillträde till högre utbildning: Det sitter en kommitté. I avsaknaden av svar från statsrådet självt får vi lyssna till vad kommitténs ordförande har att säga. Efter att ha blivit överbevisad om att arbetslivserfarenheten faktiskt leder till sämre studieresultat i högskolan drar statsrådets egen närmaste man och tillträdesutredningens ordförande Erland Ringborg den radikala slutsatsen: Då får vi halvera meritvärdet för arbetslivserfarenheten. Vän av ordning frågar sig: Om man har upptäckt någonting som inte håller måttet, varför avskaffar man då bara hälften? Min fjärde kommentar handlar om statsrådets påstående att moderaterna skär bort resurserna för elever med svårigheter. Lyssnade inte statsrådet till vad jag tidigare sade? Vi menar att resurser för elever med svårigheter, med det sätt som regeringen resonerar inte leder till resultat. Vi anser det nödvändigt att skolan organiseras på ett sådant sätt att gruppen elever med svårigheter blir mindre. Det kan ske genom att elever som i dag har svårigheter ges självförtroende, så att de därigenom kan stå på egna ben och inte behöver luta sig mot statsrådet. Min sista kommentar gäller besparingarna. Vi moderater har redovisat vilka besparingar vi är beredda att göra. Vi är medvetna om att dessa besparingar slår hårt på sina ställen, men vi har sagt oss att väljarna har rätt att före valet få besked om vilka prioriteringar vi gör. Enligt dessa prioriteringar skall ungdomsskolan gå före vuxenutbildningen, och undervisningen i skolan skall alltid gå före andra aktiviteter. Nu vet statsrådet detta. Tänk om vi kunde få reda på vad regeringen tänker spara på när den av omständigheterna tvingas därtill. Eller är det barnbarnen som skall få betala räkningen?
Fru talman! Jag konstaterar att svaret till de kommuner och länsskolnämnder som nu med stor entusiasm och glädje inför en vitalisering av skolväsendet har utvecklat nya påbyggnadsutbildningar är: Tyvärr kan ni inte förverkliga de här planerna, för ni får inga resurser till dem. Svaret på min fråga är alltså: noll. När det gäller gymnasieskolans dimensionering i övrigt kan man naturligtvis, om man vill roa sig med det, laborera med att uttrycka volymen i procent av någonting, i det här fallet i procent av antalet 16-åringar. Men statsrådet är ju lika medveten som jag om att det faktiska antalet sökande till gymnasieskolan är betydligt mycket större än så. Det faktiska förhållandet är att vi budgetåret 1984 86, med det påslag som regeringen nu gör i budgetpropositionen, kommer att ha 124 000 intagningsplatser. Antalet intagningsplatser det kommande året är alltså mindre än det var under det föregående. Det är då inte fråga om någon ökning, utan om en nedskärning.

Fru talman! Beträffande dimensioneringen av gymnasieskolan vill jag säga att det vedertagna sättet att räkna är att ange antalet platser i procent av årskullen 16-åringar. Så har varje regering gjort. Även regeringar före den nuvarande har på det sättet låtit dimensioneringen av gymnasieskolan fluktuera beroende på om årskullen 16-åringar ökar eller minskar. Vi fick nu höra av Per Unckel att han är medveten om att moderaternas besparingar betyder hårda nedskärningar. Anledningen till att jag ville peka särskilt på detta var att jag tycker att ordkaskaderna om utbildningens betydelse, kvalitet osv. skorrar falskt just mot bakgrund av dessa kraftiga nedskärningar. Visst måste även vi socialdemokrater hålla igen i vad gäller utgifter. Man kan inte alltid satsa på allt som man skulle önska, t.ex., Larz Johansson, på påbyggnadsutbildningarna. Men det beror faktiskt på det budgetunderskott som inte vi har skapat, utan tidigare regeringar. Tala inte om att det är vi som drar på barn och barnbarn en skuldbörda! Den får framför allt moderaterna själva stå för. Så till frågan om högskolorna, framför allt de mindre högskolorna. Moderaterna skriver i sin motion att det är lärarna vid s.k. forskningshögskolor som skall bestrida undervisningen vid de mindre högskolorna. Det är de som skall stå för en utbildning med kvalitet. Jag kan inte se detta som något annat än ett uttryck för förakt för de nuvarande lärarna vid de mindre högskolorna. Den officiella moderata uppfattningen i vad gäller de mindre högskolorna har varit — och är fortfarande, såvitt jag kan förstå — att dessa saknar kvalitet och att de därför bör ställas under universitetens förmynderskap. Moderaterna föreslår att utbyggnaden av YTH skall stoppas och att produktionsteknikerlinjen inte skall inrättas inom högskolan över huvud taget. Dessa moderata ståndpunkter är det ganska intressant att sätta i relief mot hur moderater ute i landet ser på saker och ting. Jag skall i morgon resa till Kalmar och har därför haft anledning att se på yrkanden som framförts där. Jag fann då en mycket intressant motion av två moderater, nämligen Bertil Danielsson och Ewy Möller. De säger, med formuleringar som skulle kunna vara mina egna: Slå vakt om de små högskolorna! De säger vidare att högskolan i Kalmar har en mycket god kompetens inom naturvetenskap och teknik. De vill ha YTH i Kalmar. Och de vill inrätta den förkättrade produktionsteknikerlinjen vid högskolan i Kalmar, den linje som moderata samlingspartiet tar avstånd från i en partimotion. Jag tycker det ligger väldigt mycket i de grundläggande ståndpunkterna i den motion som väckts av moderaterna Danielsson och Möller, men jag konstaterar att de är helt i strid med den moderata partilinjen. Alltid när jag är ute och reser i landet finner jag att nästan alla slår vakt om den regionala högskolan — detta därför att denna högskola ger tillgång till utbildning på nära håll, men också därför att den betyder så mycket för den regionala utvecklingen. Det går även snabbt att här förnya ett utbildningsutbud. Vi har i dag alldeles uppenbart brist på tekniker. Det är en brist som utgör ett hinder för industrins expansion. Det här ser regeringen med stort allvar på, och vi är beredda att vidta nödvändiga åtgärder. Orsaken till denna brist på civilingenjörer måste dock sökas i svårigheten att rekrytera studerande till den högre tekniska utbildningen i slutet av 1970-talet, och ett för lågt antal intagningsplatser då. Det är ju de studerande som började sin utbildning i slutet av 1970-talet som nu går ut högskolan som civilingenjörer. Det här antalet motsvarar inte industrins aktuella behov. Bristen har beräknats till omkring 900. Sedan slutet av 1970-talet har dock antalet platser på de efterfrågade civilingenjörsutbildningarna ökat med nästan 1 000. Samtidigt har ett stort antal platser tillkommit i de kortare tekniska utbildningarna. Dessa utbildningar genomförs oftast som lokala linjer inom högskolan, där stor hänsyn tas till den lokala och regionala arbetsmarknaden. Den tekniska linjen i gymnasieskolan har vuxit kraftigt, och antalet utbildade gymnasieingenjörer, som nu går ut från gymnasieskolan, är mycket stort. Också den yrkesinriktade utbildningen inom gymnasieskolan ökar kraftigt. Problemet med teknikerbristen kan alltså inte lösas enbart genom att vi ökar antalet nybörjarplatser. Det är inte ett särskilt fruktbärande sätt att komma till rätta med den akuta bristen. I stället måste vi satsa på fortbildning och vidareutbildning. Jag ser med tillfredsställelse på Industriförbundets och SAF::s initiativ att erbjuda lärarkrafter från industrin för att klara de mycket akuta utbildningsbehoven. Jag vill också erinra om att företagen i och med förnyelsefonderna har ekonomiska resurser att på egen hand eller i samverkan med det offentliga utbildningsutbudet anordna utbildning för teknisk förnyelse. Vi uppvaktades nyligen av Industriförbundet och Arbetsgivareföreningen, som ville ha ett samarbete i de här avseendena, och jag kommer inom kort att ta initiativ till ett sådant. Jag tror det behövs en sådan samverkan för att vi skall klara de aktuella utbildningsbehoven, och det erfordras en del extraordinära insatser för att klara den akuta teknikerbristen.

Fru talman! Jag vill bara rikta en fråga till Linnea Hörlén. Jag är inte säker på att jag uppfattade det rätt, men jag tror att Linnea Hörlén sade att vi skulle passa oss för ett mer eller mindre befogat utbud i högskolorna. Vill Linnea Hörlén ge exempel på något som är mindre befogat?

Fru talman! Det dilemma som Linnea Hörlén nu ger uttryck för är ganska vanligt. Både moderaterna och folkpartiet centralt anser att de mindre högskolorna inte har något större värde. Ni talar om sådana utbildningsuppgifter som mest skulle vara till för att hålla de mindre högskolorna vid liv, men ni kan inte precisera dem. Jag tror att det är absolut omöjligt att hitta denna typ av utbildningar i högskolan, därför att prioriteringen bland utbildningsbehoven är så stark, inte minst vid de små högskolorna. Jag ser fram mot en fortsatt diskussion om detta, om folkpartiet kan hitta någon utbildning i högskolan som finns bara av det skälet att den skall hålla högskolan vid liv.

Fru talman! Tänk om det fanns fler journalister som ville äta sina middagar i någon av våra skolbespisningar i dag. Vilken massmediadebatt vi skulle få, och vilka efterdyningar en sådan debatt skulle få här i riksdagen. Men det gäller att välja rätt dag, för vissa dagar serveras det inte mjölk utan vatten till maten i en del av våra skolor. Och i en del kommuner finns det förslag om att helt slopa skolmåltiderna vissa dagar. Att förlägga en middag med skolelever till kvällstid är helt uteslutet i flera kommuner. På kvällarna sitter många elever och jobbar med sina hemläxor eller tillbringar sin tid in på sena eftermiddagen i en skolskjuts. Det finns exempel på skolelever i dag som har en arbetsvecka som sträcker sig inemot 42 timmar. Jag vill inte påstå att de förutsättningar jag nu pekat på för middag i skolmiljö är gängse, men det är en del av många elevers verklighetsbild och som måste lyftas fram. Det finns många problem inom den allmänneliga skolan i dag. Man kan lugnt påstå att det här finns utrymme för ett långtgående reformeringsarbete. Ett sådant arbete måste ta fasta på en grund som vilar på för arbetarrörelsen traditionella värderingar, nämligen rätten till bildning och fostran. Denna rätt är fast bunden till frihet, uppburen av insikten av dess nödvändighet. Frihet som insedd nödvändighet är för vänsterpartiet kommunisterna något som man aldrig kan se isolerat från garanterade rättigheter i ett samhälle. Dessa rättigheter har sin grund i ekonomisk, social och kulturell rättvisa och jämlikhet. Man kanske kan uttrycka vad jag sagt litet enklare och sammanfatta det på ett sätt som gjordes i Stockholms-Tidningen. Där skrevs en gång på ledarplats att man med grundläggande trygghet i ekonomiska, sociala och kulturella avseenden har möjlighet att trivas i öppna landskap. Med dessa enkla samband är det lätt att förstå varför framför allt pojkar ur socialgrupp 3 slås ut i det svenska skolväsendet. För de elever som slås ut i skolan finns det inget öppet landskap. Det finns inget annat öppet landskap än det de själva skapar sig. Vi vet att öppenheten i ett sådant landskap många gånger i själva verket består av en tillvaro fylld av människoförnedring. Vi menar att det står helt klart att skolan i dag för alltför många elever är en spegel och en förstärkare av det klassamhälle vi lever i. För att komma i fatt och ta tag i dessa förhållanden räcker det inte särskilt långt med de åtgärder regeringen föreslår. Man gör små krumsprång för kulturen i skolan och talar om attitydförändringar hos skolpersonal och annat. På vilket sätt är en elev betjänt av en ändrad attityd från skolpersonalens sida, om han eller hon fortfarande skall särbehandlas? Vilken gemenskap — eller vilja hos ”de andra” till gemenskap — skall han eller hon känna som har anpassad studiegång? Varför föreslår inte utbildningsministern att denna typ av utslagningsanordning i skolan tas bort en gång för alla? Vi menar att det är viktigt att på ett så tidigt stadium som möjligt förhindra utslagning i skolan, vilket också regeringen ger uttryck för. Men man underlättar inte ett sådant arbete genom att ha kvar reglerade möjligheter till utslagning, som anpassad studiegång tyvärr innebär. Detta har bl.a. den utredningsgrupp som är tillsatt för att utreda utslagningen i grundskolan pekat på. Skall vi skapa en skola för alla är det dags att tala klarspråk. Det räcker inte att tala om att bestämmelser som redan finns i dag skall tillämpas restriktivt, t.ex. när det gäller anpassad studiegång, och att skolstyrelsen skall fatta beslut i varje enskilt fall. Dessa bestämmelser finns ju redan! Regeringens förslag innebär ju bara att redan existerande bestämmelser upprepas. I de flesta kommuner har besluten om anpassad studiegång delegerats från skolstyrelse till skolkansli eller rektorsområde. Ingenting i det nu framlagda förslaget förhindrar såvitt jag förstår en fortsättning av denna praxis. Det vore välgörande med ett klarspråk i flera avseenden när det gäller skolan och ett arbete för en skola för alla. Jag anser att vi står inför ett avgörande, där vi måste fråga oss: Går det längre att smeta ut statsbidraget som en jämn smet över skolväsendet? Innebär inte de orättvisor och den bristande jämlikhet vi upplever i skolan i dag att man måste ge mer till en del och mindre till andra? Skall man behandla dessa frågor på ett öppet och uppriktigt sätt, måste det bli ett slut på låtsasåtgärder och skenreformer inom skolan. Inte menar väl utbildningsministern att man fortsättningsvis skall reformera skolan med luddiga formuleringar och sifferakrobatik? Jag tänker på det stora nummer ni gjort av att ni påstår er ta bort de lärarlösa lektionerna i grundskolan och gymnasieskolan. Säg nu sanningen från denna talarstol. Det är inte fråga om några nya pengar för att ta bort de lärarlösa lektionerna. Medlen ni låtsas tillföra kommunerna för att ta bort de lärarlösa lektionerna är inget annat än räntepengar på skolanslag, som ni tar från kommunerna. Summa summarum blir ju att någon annan del av kommunernas skolverksamhet drabbas, och för statskassan blir nettoeffekten plus minus noll. Fru talman! Det är flera förhållanden i vårt samhälle i dag som gör det viktigt att försvara de svagare eleverna i skolan. Att slåss för deras rätt till bildning och fostran. Att fast och fullt motverka deras uppsortering och utslagning i den skola som var tänkt som ett avstamp för steget ut i det vuxna livet. Ett inträde i det vuxna livet där de skulle förstå sambanden och villkoren för det samhälle de lever i och få insikt om hur de kan förändra det gemensamt. En gemenskap som vilade på solidaritetens grund och inte på den starkes rätt. En solidaritet vilande på kunskap om ens villkor och om argument för förändring. Rätten till fred, frihet och jämlikhet via bildning och fostran är en hörnsten i arbetarrörelsens samhällsbygge. Från vpk:s sida är vi beredda att gå vidare med detta arbete. Men vi ser också hur detta arbete i dag kraftigt attackeras från framför allt SAF:s och moderaternas sida. I sin iver över vädrad morgonluft drar sig inte moderaternas ungdomsförbund från att skapa ren hets gentemot sina politiska motståndare. Metoderna är beprövade; ljusoch ljudeffekter för att skapa hat. Förespeglingar för att skapa falsk gemenskap, fri från sociala villkor och samband. En förljugen propaganda i syfte att nollställa ungdomar i vad avser deras historia, deras kulturarv och dessas samverkande faktorer. Jag vill påstå att just denna dissekerade verklighetsbild underblåses kraftigt av moderata samlingspartiets utbildningspolitik här i riksdagen. Deras partimotion om utbildningspolitiken är fylld av fraser, fri från politiskt ansvar och mycket dåligt underbyggda påståenden om människors och framför allt då barns funktion utifrån vissa villkor, eller kanske inga villkor. Man påstår att riksdagen regelmässigt avslår krav på att kunskapsmålet skall sättas före andra mål, som kan uppställas för skolarbetet. Man påstår att tyngdpunkten förskjuts från grundliga studier till övergripande orientering. Vad moderaterna här gör är att skjuta in sig på de möjligheter som finns för våra elever att se sambandet mellan kunskaper inom ämnen. Kunskapen om orsakssamband och dess verkan har alltid varit ett hot mot överklassen och kommer alltid att vara det. Att sätta in ämnen i deras inbördes relationer till varandra innebär inte på något sätt att man förhindrar kunskapsdjup. Man kan bara ställa sig några enkla frågor om detta med kunskapsdjup: Har vi inget kunskapsdjup inom miljöteknik i dag? Har vi inget kunskapsdjup inom bioteknik i dag? Har vi inget kunskapsdjup inom religionspsykologin i dag? Vad menar egentligen moderaterna med ödmjukhet inför värdet av kunskaper som sådana? Skall vi falla på knä inför fackidioter? Anser ni att samordning av ämnen som biologi och kemi har förtunnat vår kunskap om dioxiner och deras miljöpåverkan? Så till frågan om betyg. Från vpk:s sida har vi aldrig stuckit under stol med våra ambitioner att skapa en betygsfri skola. Vi anser att en betygsfri skola ökar möjligheterna för eleverna att samarbeta och att gemensamt lösa problem och finna kunskap. Vi är övertygade om att lärare, elever och vårdnadshavare tillsammans kan skapa sig en bild av studiearbetet. Vi sätter en mycket större tilltro till dessa människor och deras förmåga än vad moderaterna gör. Vi delar inte moderaternas uppfattning att borttagande av betyg strider mot elementär kunskap om hur barn fungerar. Vi anser att barn är människor i utveckling, och då skall man passa sig mycket noga för att stämpla, utsortera och slå ut — oavsett om man har en skala från 1 till 5 eller från 1 till 25. Fru talman! Det finns all anledning att närmare studera de utbildningspolitiska effekterna av moderaternas förslag här i riksdagen. Jag skall återkomma vid varje tillfälle som ges under våren — på varje punkt och i samband med varje betänkande där dessa frågor behandlas. Man måste också ställa sig frågan mot bakgrund av den negativa bild moderaterna ger av vårt utbildningsväsende: Har ni inget som helst ansvar för den utbildningspolitik som utvecklades i början av 1980-talet? Till sist, fru talman, några ord om lärarnas roll i skolan. Vi anser att lärarnas undervisning spelar en avgörande roll i skolarbetet, att denna roll på alla sätt bör understödjas och utvecklas. Men det är för mig en gåta hur moderaterna kan påstå sig anse att lärarnas roll av självklara skäl är central och att undervisning av hög kvalitet främjar arbetsordningen, samtidigt som ni först har varit med om att införa lärarlösa lektioner i gymnasieskolan och halsstarrigt försvarat detta pedagogiska äventyr. Hur kan ni tala om lärarnas centrala roll, samtidigt som ni medverkar till införande av lärarlösa lektioner i grundskolan? Hur kan ni ta ordet utbildningskvalitet i er mun, samtidigt som ni skär ner skolanslagen med närmare 800 milj.kr.? För vår del är utbildning en investering för framtiden. Vi vänder oss därför starkt mot den fragmenterade och hårt beskurna utbildningspolitik som högern förespråkar.

Fru talman! Låt mig lämna tre kommentarer till Björn Samuelson. Den första kommentaren handlar om moderaternas besparingar. Har man inget krav på sig att ta ansvar för landets ekonomi, då behöver man inte spara. Vpk har ingen sådan ambition, och man är alltså 110 96 ansvarslös. Min andra kommentar handlar om betygen. Vi konstaterar att vi är på kontrakurs med vpk i betygsfrågan, men gläder oss i någon ringa mån åt att 80 20 av svenska folket tycker som vi. Min tredje kommentar handlar om det första Björn Samuelson berörde, nämligen ämnenas roll i skolan. Jag noterade med viss tillförsikt att alla de exempel Björn Samuelson nämnde på ämnesintegration i ett senare stadium baseras på ämneskunskaper av traditionellt snitt i grundskolan och gymnasiet.
Fru talman! Per Unckel använder en debatteknik här i kammaren som är mycket ytlig och enkel. Går man på djupet och ser på hur han behandlar utbildningspolitiken, då ser man att han i sin utbildningspolitiska motion byter ut ord som samband och samordning mot ytlighet och översiktlighet osv. I sitt inledningsanförande sade han: Barn är i första hand personligheter, inte komna ur olika socialgrupper. Jag bara frågar: Varur utvecklas en personlighet? Nej, Per Unckel, ni måste nog försöka att få litet mera kött på benen.

Fru talman! ”Marknadsekonomin är ett ekonomiskt system för en effektiv produktion mätt med det enda möjliga måttet — den enskildes egna önskemål om tillgång till varor och tjänster. Den fria marknaden måste stärkas i Sverige. Områden som i dag omfattas av offentliga monopol måste öppnas för företagande och nyskapande. Utvecklingen av tjänstesektorn får inte kvävas av monopol, regleringar och politiska hinder.” Detta är ett citat ur en principiellt hållen motion av moderaterna till vårriksdagen. Ambitionen är — vilket sägs senare i motionen — att områden som i dag sköts av det offentliga — som barnomsorg, skola och sjukvård — i större utsträckning skulle skötas av privata intressen. Motivet är föreställningen att marknadskrafterna effektivt skulle kunna sköta t.ex. skolan. Man talar alltså om efterfrågans styrande effekt. Men i det sammanhanget är det viktigt att fråga sig: Vem är det som i marknadstermer kan efterfråga tjänsten skola? Föräldern eller barnet? Den ende som i marknadstermer skulle kunna efterfråga tjänsten skola är ju föräldern, men det är ju barnet som skall gå i skolan. Barnet har ju ingen möjlighet att agera kund, än mindre att vara kund i skolan. I årets budgetproposition heter det: ”Varje medborgare har rätt till god utbildning. Denna rätt måste vara ovillkorlig, därför att utbildning är en god förutsättning för att var och en skall kunna utnyttja sina inneboende resurser, utveckla sina anlag och intressen och fullgöra en för samhällsgemenskapen värdefull arbetsuppgift. Den självklara utgångspunkten för att hävda allas rätt till kunskap är uppfattningen om allas lika värde. En utbildnings-, forskningsoch kulturpolitik som utgår från allas lika värde måste samtidigt ha sin grund i insikten om att alla människor är olika. Denna insikt måste innebära ett hänsynstagande till varje människas eget sätt att söka förverkliga sina ambitioner. Strävan efter jämlikhet står därför inte i konflikt med viljan att underlätta för var och en att utveckla sina personliga intressen. Tvärtom är jämlikheten, som utgår från allas rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar, en nödvändig grund för den enskildes frihet att förverkliga sina ”livsprojekt”. En sådan frihet har hittills bara ett fåtal haft möjlighet till. Att stärka den enskilde i hans eller hennes strävan till förkovran och till fördjupning i kunskap och kultur är en huvuduppgift för politiken inom utbildningsdepartementets område. En sådan politik är en naturlig del av den välfärdspolitik som under de senaste årtiondena lagt grunden för bättre levnadsvillkor i vårt land.” Om man godtar den i budgetpropositionen redovisade skolsynen som bygger på respekt för individen, barnen, kan man inte ha ett skolväsende, som anpassas efter föräldrars ekonomiska bärkraft eller betalningsvilja. Barnet är det enda rättssubjektet i skolan. Skolväsendet måste inrättas efter principen om varje individs rätt till god utbildning. Skolan måste i första hand svara för att alla barn ges den utbildning som är nödvändig för att de skall klara sig vidare i livet. Det är viktigt att alla får goda kunskaper. Vi kan aldrig nöja oss med en ambitionsnivå, som ligger på 95 90. Det finns en klar skillnad i människosynen mellan detta sätt att beskriva ambitionerna och det som formulerats ungefär så här: ”Vi måste ge plats åt de dugliga, så att de kan tjäna pengar nog för att hjälpa de andra.” Emellanåt möter man i slappa diskussioner den argumenteringen. Ett av grundskolans svåra problem i dag är den s.k. utslagningen på högstadiet. Alltför många elever lämnar grundskolan utan att kunna läsa, räkna eller skriva ordentligt. Vi kan inte nöja oss med en lägre ambitionsnivå än att alla skall få ordentliga kunskaper. Vad är det som gör att utslagning förekommer? Det finns många skäl. Misslyckanden i skolan kan många gånger ha en social bakgrund. Svårigheter och splittring i hemmet ger många elever dåliga odds i skolan. Även om ett ganska klart socialt mönster kan urskiljas för många av dessa elever, är det inte lika självklart att skolan kan undanröja de problem som finns i hemmet. Den uppgiften är för svår för skolan att fullgöra. Skolan måste vara en bra skola. Skolan kan göra insatser för de enskilda eleverna på annat sätt. Skolan kanske inte kan bli ett andra hem för barn som har det svårt, men skolan skall kunna erbjuda lugn och ro för de barn som har sjögång på andra områden. På det sättet kan skolan spela en viktig roll för barn och ungdomar. Skolan skall vara den goda folkskolan. Arbetet mot utslagningen har resulterat i förslag som återfinns i årets budgetproposition. Där betonas framför allt skolans pedagogiska och sociala klimat. Regeringen hänvisar till skillnader i resultat som åstadkoms i olika skolor och som faktiskt kan hänföras till det som skulle kunna kallas ett socialt och pedagogiskt klimat. I de ”goda” skolorna arbetar man målmedvetet mot uppställda utbildningsmål. Man har höga ambitioner för alla elever och man månar om varandras resultat. I ett sådant klimat gynnas också de mest begåvade. Detta är viktigt att understryka, eftersom skolan skall vara bra för alla. I den skolan är läraren den viktigaste personen, och det är viktigt att lärarens arbete uppmärksammas och ges stöd. I budgetpropositionen föreslås att en av årets friluftsdagar skall kunna vara kulturdag. Regeringen föreslår vidare att skolan skall få tillgång till klassiker i klassuppsättningar. Skolan måste se till att individen och hennes behov av kunskaper och bildning tillgodoses. När man ser moderaternas krav på kraftiga nedskärningar på skolans område, stärks man i uppfattningen att det i dag är den kulturlösa nyliberala falangen som styr moderaterna. Skolan skall inte vara en hetsig institution där man jagar efter poäng. I stället skall varje elev stimuleras att ständigt söka nya kunskaper, söka göra sitt bästa, lockas till gränserna för vad han förmår. Den goda skolan får inte ställa den svage eleven mot den starke. Den skall ta väl hand om båda. I den goda skolan skall också den begåvade stimuleras. Därför är det viktigt att skolan ger kunskaper. Det är viktigt att man kontrollerar att eleverna lärt sig tillräckligt för att kunna fortsätta till nästa moment, nästa klass eller nästa stadium. I en sådan kunskapskontroll bör skolan kunna använda sig av exempelvis diagnostiska prov. Då blir det möjligt att stanna vid ett visst moment för att se till att alla har förstått, i stället för att skynda vidare och lämna några som inte har förstått bakom. Man kan också göra det möjligt för dem som så behöver att få extra tid för att läsa mera. Det skall naturligtvis inte ses som ett straff utan som ett erbjudande. Det är en chans att få litet mer tid till sådant som man inte förstod. Vi måste erkänna att också tiden är en resurs. Några elever behöver mer tid för att lära. Den tiden skall skolan ge dem. Det är också nödvändigt att inte falla för ganska ytliga resonemang att vissa inte kan eller passar för att lära sig exempelvis matematik eller engelska. Nu höjs röster för att splittra eleverna, framför allt på högstadiet. Det sägs att det är ett utslag av ogenomtänkt eller diffus jämlikhetssträvan att alla skall lära sig det som man förutsätts lära i grundskolan. Att det skulle vara ett utslag av likriktning att alla bör få lära sig grunderna i fysik, kemi, biologi, främmande språk m.m., kan bara den påstå som i första hand är ute efter att splittra och sära på eleverna. Jag har aldrig förstått att det skulle vara ett utslag av nivellering om alla får lära sig Pythagoras sats och att mångfalden skulle uppstå i det ögonblick när några fick lära sig det, medan andra hänvisades till mopedskötsel. Skolans uppläggning måste ta utgångspunkt i frågan: Vad behöver en medborgare kunna i dag för att ha chans att utvecklas och växa? Vårt svar är att medborgaren behöver minst det som grundskolan ger. Då vore det fel att med olika argument försöka påstå att det bara är en del av eleverna som skall få ta del av den utbildningen och att de som inte orkar eller förstår bums skall ägna sig åt andra ting, åt det som kallas praktiska göromål. Vi kan inte ha en skola som ger sämre utbildning åt vissa och bättre åt andra. Vi skall inte ha en skola som lämnar några vid klotterplanket, medan andra hänvisas till klätterstegen. En sådan skola ger ingen närande miljö för kunskap och bildning. Jag tror på skolan som en god barnoch ungdomsmiljö. Skolan spelar en stor roll i barns och ungdomars liv, och det skall skolan ta vara på. I skolan byggs kamratgängen upp, i skolan ges de första kunskaperna om omvärlden, och där bygger också eleverna upp sin förmåga på de estetiska områdena och på idrottens område. Ett sätt att ge skolan mer av stabilitet och bildningsambition är att stärka skolans kulturella roll. Därför avsätts i årets budgetproposition 15 milj.kr. till projektverksamhet med kultur i skolan. Insatserna skall vara skiftande och bestäms lokalt. En skola som anstränger sig att nå alla sina elever, som ger en myckenhet av kultur och kulturimpulser, som inte nöjer sig med att ge kompetens, utan främst ger kunskap och färdighet — och därtill kunskapstörst — den blir den goda folkskolan. Det är den skolan som socialdemokratin står för.

Fru talman! Tre kommentarer till skolministerns anförande. Den första kommentaren knyter jag till hans inledande påpekanden gentemot en moderat motion om marknadsekonomi. Vi vet att socialdemo kraterna inte tycker om marknadsekonomi, men jag hade faktiskt av Bengt Göransson väntat mig en något mer skarpsinnig analys av effekterna av ett marknadsekonomiskt tänkande på skolans område än den han förmådde prestera i talarstolen. Vad vi moderater säger är ingenting mera komplicerat än detta: Alla elever — också de som inte haft förmånen att födas av föräldrar med en tjock plånbok — skall ha rätt att välja skola. I dag är det nämligen så att endast den elev har rätt att välja skola som har föräldrar som kan betala 10 000, 15 000 eller kanske 20 000 kr. i terminsavgifter. Men de andra? De elever som skulle vilja gå i fristående skolor upptäcker att statsbidragen till dessa är så uschligt dåliga att eleverna tvingas betala terminsavgifter som de inte har råd med. Att statsbidragen i sin tur ser ut som de gör beror på att regeringen genomfört ett sådant statsbidragssystem att de fristående skolorna — för att över huvud taget bli berättigade till de små statsbidrag som är tillgängliga — måste bevisa sitt värde för staten, inte för elever och föräldrar. Vi moderater säger att de föräldrar och elever som vill välja en annan skola skall ha möjlighet till det. I vårt Sverige är det inte plånboken som styr. Min andra kommentar handlar om statsrådets påpekande om allas rätt till kunskap. Efter detta påpekande gör han det fatala misstaget, som socialdemokrater ofta gör, att börja gruppera eleverna i begåvade och obegåvade. Det är fel utgångspunkt, Bengt Göransson. Fråga i stället så här: Vad kan skolan göra för att hitta det som hos varje enskild människa är det unika och utvecklingsbara? Hur skall skolan organiseras för att tillåta varje enskild individ att växa och få känna självförtroende? Det är utgångspunkten för vårt krav på ökade valmöjligheter i högstadiet. Statsrådet måtte inte ha hört när jag i mitt inledningsanförande påpekade att det leder dels till att vi utvecklar den enskildes särart, vilket är bra i sig, dels också till en lugn, harmonisk skolmiljö — därför att elever är tillfredsställda — som gör att de som har svårigheter i kanske mest de teoretiska ämnena har bättre möjligheter att följa undervisningen i det som faktiskt alla elever måste bibringas. Därmed når man det som för socialdemokrater alltid förefaller vara så paradoxalt, nämligen att ökade valmöjligheter leder både till personlig särart och till en större gemensam referensram. Till slut, fru talman! Min tredje kommentar handlar om statsrådets önskan att kontrollera vad eleverna faktiskt kan i grundskolan. Det är smått patetiskt, förlåt uttrycket, när statsrådet inte förmår att erkänna att ett bra sätt att kontrollera vad eleverna faktiskt kan är att ge eleverna betyg på deras prestationer.
Fru talman! Många av de viljeyttringar som statsrådet Göransson gav uttryck för kan jag instämma i. Men varför vara så blygsam, statsrådet Göransson? Alla skall ha rätt till skola, och utslagningen på högstadiet är ett problem, sade Bengt Göransson. Men varför då ha kvar de reglerade möjligheter till utslagning som anpassad studiegång innebär? En av årets friluftsdagar skall kunna vara kulturdag, säger statsrådet Göransson. Men varför då inte — mot bakgrunden av vissa företeelser inom den pseudoungdomskultur som jag pekade på i mitt anförande — säga att en dag under läsåret skall vara kulturdag? Varför vara så blygsam?

Fru talman! Björn Samuelson tar upp frågan om den anpassade studiegången och ställer frågan: Varför har man kvar reglerade möjligheter till utslagning? Han påminner därvid något om en av Falstaff Fakirs berättelser som handlar om pojken som råkade sparka till en balja, så att han blev nedstänkt. Han såg då baljan som orsak till att han blev nedstänkt. ”Satans balja”, tror jag att han sade. Det är faktiskt inte den anpassade studiegången som orsakar utslagningen i grundskolan. Det kan hända att den anpassade studiegången är ett mindre lämpligt instrument för att råda bot mot utslagningen. Det har arbetsgruppen konstaterat. Men vi har sagt att det inte kan vara välbetänkt att förbjuda det som inte varit en helt tillfredsställande medicin för den sjuke i förhoppning om att sjukdomen därmed upphör. Vi har sökt finna andra metoder för att göra den anpassade studiegången onödig. Det sker inte genom att förbjuda den. Det är skälet till att vi resonerar som vi gör i årets budgetproposition. Per Unckel och jag har naturligtvis inte samma kunskapssyn. För Per Unckel är kunskaper i skolan ett på förhand uppmätt mått — ett antal matematiktal och vissa sidor som skall läsas in. Det är den kompetensgivande skolan. Den kunskapsyn som jag beskriver utgår från att kunskapen i och för sig är oändlig. Eleverna skall lockas att skaffa sig kunskapstörst, att tränga in i kunskapen. I den goda skolan skall de elever som slutar inte känna sig färdiga. De skall inte vara mätta och otörstiga — de skall ha kvar både hunger och törst. Där finns den avgörande skillnaden i kunskapssyn mellan Per Unckel och mig. De fristående skolorna behöver nu, efter vad Per Unckel sade i sin replik, bevisa sitt värde för staten för att få bidrag. I huvudanförandet sade Per Unckel att de skulle bevisa sitt värde för politikerna. Verkligheten är den att de fristående skolorna enligt det riksdagsbeslut som fattats skall styrka att de kan utgöra ett värde för skolan — för skolverksamheten i landet och för eleverna. Det tycker jag faktiskt är en ganska god kvalifikationsgrund.

Fru talman! Först en kommentar om friskolorna. Bengt Göransson tycker att det är en bra kvalifikationsgrund om friskolorna kan bevisa sitt värde för den allmänna skolan. Det tycker inte jag. Jag tycker att den enda grupp som de rimligen kan bevisas sitt värde inför är elever och föräldrar. Jag menar inte att vi inte skall ställa krav på de fristående skolorna — om detta är vi naturligtvis överens. En fristående skola på grundskolenivå skall för att vara berättigad till statsbidrag självfallet kunna uppvisa en verksamhet som står i överensstämmelse med de övergripande krav vi har anledning att ställa på skolväsendet, alldeles oavsett vem som är huvudman. Men där skall den politiska kontrollen stanna. Därutöver skall de fristående skolorna inte behöva visa upp sig, liksom på en mannekänguppvisning, för politiker och administratörer, varvid somliga skall anses vara fina nog, andra anses vara mindre fina och bli utan statsbidrag. Hur tror Bengt Göransson, för att ta ett enda exempel, att man kände sig på de Waldorfskolor som inte fick statsbidrag när den här frågan behandlades på grundskolenivå? Regeringen sade sig då att man kunde ha nytta av sex, sju eller åtta Waldorfskolor för att därigenom kunna få erfarenheter till den allmänna skolan. Någon ytterligare erfarenhet behövde man inte, och därför fick de andra Waldorfskolorna — som var lika bra som de som erhöll bidrag — finna sig i att inte få ett ruttet lingon. Så resonerar man inte, statsrådet, om man är angelägen om att ta hänsyn till vad elever och föräldrar först och främst är intresserade av. Min andra kommentar, fru talman, har att göra med statsrådets konstaterande att det nog är skillnader mellan hans och min kunskapssyn. Jag tror att det är ett korrekt konstaterande. Min kunskapssyn bygger på uppfattningen att det finns ett stort fundament av kunnande, som är relativt oföränderligt över tiden och som det är skolans uppgift att lära ut till eleverna. Det är skälet till att jag är så kritisk till det blocktänkande som nu börjar sprida sig på grundskolans högstadium. Jag är rädd för att sätta översikten före kunnandet när det gäller de grundläggande insikter som eleverna behöver tillägna sig för att få förmågan att bedöma översikt och sammanhang. Till slut: Om man är intresserad av att låta många blommor blomma och av att eleverna när de lämnar skolan skall ha en törst efter mera kunskap, skall man ta hänsyn till elevernas personliga begåvningsprofil. Har Bengt Göransson någonsin sett att en människa som har mötts av ett utbildningsväsende som inte tar sådana hänsyn — utan som säger: Vi har bestämt vad du behöver kunna — sedan känner sig intresserad av att lära sig mera? För att skolan skall kunna skapa en kunskapstörst krävs det ett slags fundamental hänsyn från skolan till den enskildes personliga fallenhet och begåvning.
Fru talman! Inte kan väl statsrådet Göransson mena att man genom en restriktiv tillämpning åstadkommer några förbättringar av den anpassade studiegången? Efter att ha läst budgetpropositionens högtravande ord om vakthavande av lärarlösa lektioner, anpassad studiegång och utslagningen i skolan och sett vilka åtgärder detta leder till vill jag kvittera med ett författarcitat. Frans G. Bengtsson sade vid ett tillfälle: Jag föddes skrikande, men har efter hand lugnat ner mig. — Det är en bild som ligger nära till hands när man läser om de åtgärder som i budgetpropositionen föreslås mot vissa missförhållanden i skolväsendet i dag.

Fru talman! Jag vill till Björn Samuelson om den anpassade studiegången säga att vi har konstaterat att den i så måtto varit negativ att man tillåtit en alltför stor användning av den. Vi har i årets budgetproposition konstaterat att möjligheten till skolgångsbefrielse bör tas bort men att däremot möjligheten till anpassad studiegång bör vara kvar. I vissa fall ser man nämligen inte någon annan möjlighet att lösa ett akut problem. Ambitionen måste dock på sikt vara att göra den anpassade studiegången överflödig. Men man gör den inte överflödig genom att förbjuda den, utan genom att genomföra åtgärder i andra avseenden. I årets budgetproposition föreslår vi också sådana åtgärder, i utomordentligt klara skrivningar i det avsnitt som beskriver ”En skola för alla”. Det finns utomordentligt klara beskrivningar och programförklaringar i årets budgetproposition när det gäller synen på kunskap, individens rätt till kunskap, respekten för eleven, skolan som kulturhärd, förstärkning av svenskämnet osv. Regeringen har i själva verket i årets budgetproposition mycket klart markerat att den med kraft verkar för en förstärkning av skolans kvalitet. Det gäller också de s.k. lärarlösa lektionerna, som inte alls skall betalas av kommunerna, vilket påståtts av två talare här i talarstolen. Om det skulle vara riktigt att det är på det sättet man får in räntepengarna, då måste man ju kunna styrka att kommunerna hittills har gottskrivit sina skolanslag de ränteintäkterna, att man i skolförvaltningarna har bedrivit finansförvaltning och förstärkt skolkostnaderna med de slantarna. Det har man faktiskt inte gjort. Jag vet inte vad kommunerna har gjort med sina ränteintäkter. De har kanske byggt ett och annat parkeringshus för dem, men det skall man inte gottskriva skolanslaget. Staten går nu in genom det nya förslaget. Genom att behålla pengarna och möjliggöra att man tar in räntan kan man alltså klara att alla elevér får lärare till alla sina lektioner. Per Unckel tar upp diskussionen om kriterierna för stöd till fristående skolor. Låt mig då bara påminna om att det inte är jag som har varit författare till de regler som gäller. Det är min företrädare som skolminister, Ulla Tillander, som har signerat den propositionen. Riksdagen var då under betydande enighet införstådd med motiven för stöd till fristående skolor. Fru talman! Låt mig också till Per Unckel, när han beskriver sin kunskapssyn, sin skola, göra en avslutande reflexion. Det var stor skillnad mellan att lyssna till Per Unckels beskrivning av skolan och att lyssna till Larz Johanssons anförande. Larz Johansson gav en jordnära beskrivning av sin skola och visade att han tar den på allvar. Per Unckel beskrev ett utbildningsinstitut, en kompetensgivare — knappast en bildningsoch kulturhärd. Per Unckel nöjer sig med att i anförande efter anförande i riksdagen måla en plansch av sin skola. Det förhållandet att Larz Johansson tecknade en bild med djup borgar för att skoldebatten trots alla de moderata förenklingarna bör kunna leda till resultat som på sikt blir fruktbara för landets barn och ungdomar.

Fru talman! Vad är det som driver utvecklingen framåt? Hur kom det sig att det en gång fattiga landet Sverige kunde resa sig ur armodet och utvecklas till en industrioch välfärdsstat? Dessa frågor har diskuterats i ett antal artiklar i Svenska Dagbladet under de senaste veckorna. Professor Egil Johansson i Umeå tillskriver i sin analys läskunnigheten i Sverige en avgörande roll för utvecklingen från u-land till i-land. ”När läskunnigheten väl hade brett ut sig började det hända saker”, säger Egil Johansson. ”I de religiösa texterna fanns ett politiskt sprängstoff. När torparen lärde sig att den siste skall var den förste då lades grunden till den kommande demokratin.” ”Läseriets” betydelse för den demokratiska utvecklingen i vårt land har också många gånger framhållits av Tage Erlander. Dessa iakttagelser är viktiga även när vi i dag diskuterar utbildningsfrågor. Utbildning är en enorm drivkraft i samhällsutvecklingen. Kunskap ger inflytande. Kunskap utgör en betydelsefull konkurrensfaktor — viktigare än råvaror och kapital. Den intressantaste iakttagelsen i Egil Johanssons forskning är emellertid betydelsen av att alla människor lärde sig läsa. Läskunnigheten blev inte förbehållen en viss grupp. Genom den allmänna läskunnigheten upptäcktes begåvade ungdomar också bland de allra fattigaste. Det hände att de fick chans till högre studier. Och Egil Johansson konstaterar att den allmänna läskunnigheten i Sverige mer än i något annat land ledde till en ståndscirkulation. Hur kan denna historiska erfarenhet tas till vara vid utformningen av dagens skolpolitik? Vi socialdemokrater hävdar med stor uthållighet målsättningen en skola för alla. Alla har rätt till en bra grundutbildning. Den ökar deras möjligheter till personlig utveckling. Utbildning ger vidgade möjligheter till arbete på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. En bred grundutbildning har lagt grunden till vårt demokratiska samhällssystem. Det måste vidmakthållas. En gemensam referensram underlättar förståelsen för varandra och stärker gemenskapen i samhället. Alla dessa viktiga motiv ligger till grund för de reformer som lett fram till dagens grundskola. De som nu angriper grundskolan och även på detta område kräver en systemförändring bortser ifrån dessa motiv. De tycks också ha glömt de brister som den gamla skolan uppvisade. Moderata samlingspartiets skolpolitiker söker nu frammana myten om den gamla goda tiden. Men den gamla skolan lämnade många utanför. Vi är i dag oroade över den s.k. utslagningen i skolsystemet — och det med rätta. Men det finns anledning till djup tacksamhet över att vi kommit bort ifrån den gamla urvalsskolan, som bara tillät en liten grupp privilegierade att gå mer än sex å sju år i skolan. Den tiden präglades verkligen av utslagning. Attackerna från moderaterna mot grundskolan går under täckmanteln ökad valfrihet. Den skola som moderaterna erbjuder sorterar eleverna på ett tidigt stadium. I stället för att hjälpa dem som har de största svårigheterna erbjuder moderaterna dem att sluta skolan i förtid. Det om något är utslagning. Moderaterna agerar i utbildningspolitiken som ulvar i fårakläder. Man säger sig vilja allas bästa och ironiserar över att den socialdemokratiska politiken inte lyckats bemästra den sociala snedrekryteringen till högskolan och den s.k. utslagningen i grundskolan. I själva verket har moderaterna aldrig varit intresserade av att göra insatser för de svagaste eleverna. Så är det fortfarande, och nu framträder deras skolpolitik i detta hänseende i allt brutalare former. Vi menar att insatserna mot utslagningen måste sättas in redan på lågstadiet. Moderaterna rycker bort de särskilda medlen för detta. Moderata samlingspartiet vill nu beröva skolan nära en miljard kronor. Denna drastiska besparing döljs i ett bubblande ordflöde om kvalitet och valfrihet. Besparingarna drabbar med utsökt precision de svagaste grupperna. Invandrarnas undervisning i svenska språket beskärs. Hemspråksundervisningen reduceras. De allra svagaste mister statsbidraget. De lämnas i sticket. Vuxenutbildningen urholkas. Var fjärde elev i kommunala vuxenutbildningen får sluta om moderaternas förslag genomförs. Var tionde studiecirkel får läggas ned. Folkhögskolorna kläms åt. Detta betyder att de vuxna, som betalat utbildningsreformerna för ungdomarna, själva förmenas rätten till en grundläggande utbildning. Deras situation på arbetsmarknaden försvåras. De förvägras rätt till den mänskliga stimulans som utbildning kan ge. Detta är en orättfärdig politik. Moderaterna vill ersätta folkhemmets ideal med klassamhällets klyftor. När våra motståndare vill säga något riktigt fult om socialdemokratisk utbildningspolitik — då talar de om nivellering. Det är deras sätt att ringakta vår strävan till jämlikhet. Men jämlikhet innebär inte att alla elever skall stöpas i samma mått. Det är en nidbild av jämlikheten. Skolan måste självfallet visa stor respekt för elevernas skiftande intressen och förutsättningar. Det är skolans uppgift att utveckla och stimulera alla elever. Eleverna skall ges goda möjligheter att utveckla sina specialintressen. Det kan gälla musik, konst, teater, idrott eller andra ämnen och ämnesområden. Inom ramen för en sammanhållen yttre organisation vill vi stimulera en stor mångfald när det gäller det inre arbetet i skolan. Pedagogiska experiment bör uppmuntras. Jag sätter stort värde på den starka betoning av kulturen i skolan som statsrådet Göransson gör i årets budgetproposition. Skolan är samhällets viktigaste kulturinstitution. Däri ligger ett stort ansvar och en betydande möjlighet. En kraftig förstärkning görs nu av ämnet svenska. Jag vill gärna också framhålla betydelsen av musiken i skolan. Utöver den personliga stimulans och kulturella utveckling som musiken kan ge har musiken en betydelsefull social funktion i skolmiljön. Alla möjligheter att stärka musikens ställning bör därför tas till vara. Jag läste häromdagen i tidningarna att det parti som centern åtagit sig att lotsa in i denna kammare kräver att föräldrarna skall få bestämma i vilken religion eller filosofi som deras barn skall undervisas. Detta parti gör anspråk på att i särskild grad företräda de kristnas åsikter. Jag finner det personligen som kristen angeläget att markera avståndstagande från sådana sekteristiska krav. Enligt min mening ligger det ett stort värde i att alla får kunskap om olika religioner. Sveriges starka förankring i den kristna kulturkretsen gör det naturligt och angeläget att undervisningen i religionskunskap ger stort utrymme åt kristendomen. En uppdelning i konfessionella skolor skulle allvarligt splittra nationen och minska toleransen och förståelsen människor emellan. Moderaternas krav i fråga om privata skolor drar i samma riktning. En sådan utveckling kan vi inte acceptera. Grundskolereformen bör nu fullföljas genom en reformerad lärarutbildning. Lärarrollen är utomordentligt viktig. Någon har sagt att lärarnas insats i själva verket har en mycket större betydelse för framtiden än det arbete som utförs av jurister, ekonomer och t.o.m. politiker. Och något ligger det väl i detta. Läraren är inte bara kunskapsförmedlare. Lärararen är också fostrare, förebild, opinionsbildare och inspiratör. Läraren skall i sitt arbete visa en orubblig tro på utbildningens möjligheter för alla — inte bara för de mest begåvade eleverna. Denna roll förutsätter kärlek till och tro på människan. Utbildningen av lärarna är kanske därför den allra viktigaste utbildningsreformen. Jag vill avsluta med några få ord om folkhögskolan. Den rika förekomsten av folkhögskolor med skilda profiler och inriktningar utgör ett oskattbart inslag i utbildningsverksamheten i vårt land. Folkhögskolorna vidmakthåller och utvecklar ett betydelsefullt folkbildningsarbete. De utgör kulturhärdar som för många av folkrörelserna blivit viktiga idécentra. De har varit föregångare på många områden. Det har gällt utbildningen för fritidsverksamhet, inom musiken och nu senast i fråga om medieutbildning. Folkhögskolan måste få utvecklas under fria och självständiga former. Samhället skall ge goda ekonomiska förutsättningar för folkhögskolans arbete.
Herr talman! Den här debatten inleddes av socialministern med ett anförande såsom om valrörelsen för länge sedan hade börjat. Han valde en uppläggning där han läste in vad han ville i moderaternas motioner, och när han kunde finna sådant som alldeles uppenbarligen inte riktigt stämde med den socialdemokratiska valtaktiken valde han att läsa in det han hade hoppats skulle stå där. Debatten avslutas av Georg Andersson, som väljer en likartad uppläggning när han beskriver vad moderaternas utbildningspolitik står för. Jag citerar honom: ”Moderaternas skolpolitik söker nu frammana myten om den gamla goda tiden.” Nej, det är inte så, Georg Andersson. Vårt bekymmer handlar snarast om framtiden. Vi vet att kraven på oss som nation, och på oss alla som människor i denna nation, bara blir starkare för varje år som går. Om skolan i en sådan omvärld inte förmår att locka ur alla elever allt vad de har att ge, kommer eleverna att bli otillfredsställda och Sverige att ha otillräckliga möjligheter att hävda sig internationellt. Om vi har otillräckliga möjligheter att hävda oss internationellt, faller till slut allt det som socialministern var så angelägen att trygga samman som ett korthus. Georg Andersson kallade våra besparingar för en orättfärdig politik. Jag vill fråga Georg Andersson: Är det rättfärdigare att avstå från att nu betala notan och i stället överlämna den till barn och barnbarn? Har f. ö. Georg Andersson frågat barnen och barnbarnen vad de tycker? Eller är det — för att ta det andra möjliga alternativet om nu socialdemokraterna skulle sitta kvar vid makten efter höstens val — rättfärdigare att efter valet göra sådant som man i dag förnekar? Att ni måste spara är ställt utom allt tvivel. Bengt Göransson försökte överlämna ansvaret för dagens regler för de fristående skolorna till Ulla Tillander. Georg Andersson är åtminstone uppriktig. Han sviktar inte, utan säger: Socialdemokraterna kan inte acceptera att eleverna får välja skola. Barn utan ekonomiska förhållanden skall inte få en utbildning efter sina intressen. Det är ett klart besked till den gruppen av människor. Herr talman! För att för min del sammanfatta: Socialdemokraterna förvägrar eleverna möjligheten att välja efter sina intressen och möjligheten att välja skola. Man förvägrar också eleverna möjligheterna att få betyg, trots att de vill ha sådana. Med vilken moralisk rätt gör ni detta?

Herr talman! När jag sade att moderaterna frammanar myten om den gamla goda tiden skedde det mot bakgrund av en analys av moderaternas krav på utbildningspolitikens område, framför allt när det gäller förändringen av grundskolan. Om moderaternas förslag skulle genomföras innebär det otvivelaktigt en återgång till en gammaldags urvalsskola. Jag menar att det är en orättfärdig politik som framträder när man läser moderaternas utbildningspolitiska motioner. Det kom kanske klarast till uttryck i ett avsnitt av Per Unckels anförande tidigare i dag. Han sade ungefär så här: Skolan skall organiseras så, att gruppen av elever med svårigheter blir mindre. När moderaterna utformar denna organisation, hystar de helt enkelt ut eleverna med svårigheter ur skolan. Därmed har de gjort sig kvitt problemet. Det är uppgivenhet inför ett allvarligt problem som vi socialdemokrater inte kan acceptera. När vi pläderar för en skola för alla menar vi en skola där alla, under hela perioden av nio år, ges möjligheter till personlig utveckling och kunskapsutveckling. I den allmänna sparivern föreslår nu moderaterna en rad åtgärder. Det framställer Per Unckel som någonting alldeles särskilt dygdigt. Samtidigt kräver han generösare bidrag till de privata skolorna. Men vad är det som moderaterna inte har råd med? Var vill de skära ner? Jo, de plocker 100 miljoner från det s.k. SÅS-anslaget. De tar 80 miljoner från hemspråksundervisningen. De tar 150 miljoner från komvux. De berövar studieförbunden 90 miljoner. De tar 156 miljoner från vuxenstudiestödet. Det är några av posterna i det våldsamma nedskärningsprogram för skola och utbildning som tillsammans uppgår till nära 1 miljard. Detta är en orättfärdig politik.
Herr talman! Georg Andersson har missuppfattat — eller rätt uppfattat och fördolt — moderaternas förslag när det gäller att ge alla elever möjlighet att utvecklas. Men, herr talman, jag skall inte fortsätta debatten på det temat. Jag har inga förhoppningar om att Georg Andersson inför offentligheten skall visa en vilja att förstå. Låt mig bara konstatera att för oss moderater är det aldrig orättfärdigt att ta hänsyn till enskilda människor.

Herr talman! Bostadspolitiken i vårt land har på ett alldeles speciellt sätt präglats av en stark styrning från samhällets sida. På inget annat område har socialdemokraterna drivit den socialistiska planekonomins principer så långt som inom bostadssektorn. Dagens bostadsbyggande planeras, styrs och genomförs i stor utsträckning av stat och kommun. Samhället har ett finmaskigt nätverk av regler som styr både producenter och konsumenter på bostadsmarknaden. Genom sitt planmonopol bestämmer kommunerna var det skall byggas inom deras gränser. Bostadsförsörjningslagen ger kommunerna mycket vida befogenheter när det gäller åtgärder för att främja bostadsförsörjningen. Kommunfullmäktige antar årligen bostadsförsörjningsprogram. Dessa program anger hur mycket kommunen anser skall byggas och var det skall ske. Dessutom regleras fördelningen mellan hyresoch bostadsrätter resp. enskilt ägda småhus. Många kommuner anger t.o.m. vilka byggherrar som skall få bygga inom ett visst område. Genom byggnadslovsprövningen bestämmer kommunerna hur olika projekt får utformas. I bostadsfinansieringsförordningen finns en rad bestämmelser som måste uppfyllas för att lån och bidrag skall utgå till ett bygge. Dessa lagar är exempel på de möjligheter som stat och kommun i dag har att styra bostadsbyggandet. Resultatet av denna hårda styrning av en hel bransch har blivit att vi har gott om lägenheter i hyreshus i kommunal ägo, ont om bostadsrätter och på många håll brist på enskilt ägda småhus. I stort sett har vi bostäder så det räcker åt alla, möjligen med undantag av de centrala delarna av Stockholm, men bostäderna stämmer inte överens med vad människorna efterfrågar. Det vi nu upplever är ett typiskt exempel på vilka följderna blir av en planekonomi. När marknadskrafterna sätts ur spel finns det ingen som tar reda på vad konsumenterna efterfrågar. Vi moderater har under en följd av år presenterat klara alternativ till den socialdemokratiska bostadspolitiken. Vi hävdar bestämt att de som så önskar skall få möjlighet att äga sin bostad, oavsett om de bor i flerfamiljshus eller i småhus. Att få äga sin bostad är i dag för många en stor dröm. Ägandet i sig innebär stor trygghet och ger personlig tillfredsställelse. Att äga bostaden medför även många andra fördelar. Man får möjlighet att utforma bostaden efter egna önskemål på ett helt annat sätt än om man är hyresgäst. Genom att väl vårda och sköta sin bostad kan man nedbringa boendekostnaderna. Detsamma gäller om man själv utför reparationer, renoveringar och ombyggnader. Ur såväl samhällsekonomisk som privatekonomisk synpunkt är ett ökat bostadsägande angeläget. Sverige har en större andel hyreslägenheter än något annat västeuropeiskt land. Den borgerliga riksdagsmajoriteten förbättrade 1982 möjligheterna för hyresgäster att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter. Socialdemokraterna har efter regeringsskiftet avskaffat dessa regler och därmed försvårat en övergång från hyresrätt till bostadsrätt för de 750 000 hushåll som i dag bor i allmännyttans fastigheter. Vidare har kommunal förköpsrätt införts i de fall hyresgästerna träffat överenskommelse med fastighetsägarna om förvärv av de hus de bor i. Jag vill fråga bostadsministern: Varför diskriminerar socialdemokraterna de 750 000 hushållen i allmännyttans bostäder och stänger ute dem från möjligheten att bilda bostadsrätt, om en majoritet så önskar? Vi anser att dessa lagar måste ändras. Enligt vår uppfattning skall kommunerna i stället aktivt hjälpa till att förverkliga önskemål om övergång från hyresrätt till bostadsrätt. För att ytterligare underlätta en sådan övergång föreslår vi moderater att de boende skall kunna bilda bostadsrättsförening och förvärva det hus de bor i om en enkel majoritet av hyresgästerna så önskar. De som vill fortsätta att hyra sin lägenhet kan göra det på samma sätt som tidigare. Vi föreslår dessutom att bostadsrättsförening skall kunna bildas i en fastighet med minst tre lägenheter — i dag krävs fem lägenheter för att man skall kunna bilda bostadsrätt. Många kommer naturligtvis också i framtiden att föredra att bo i hus med hyresrätt. Hyresboendet ger möjlighet till stor rörlighet eftersom kostnadsansvaret vid flyttning inskränker sig till hyran under uppsägningstiden. Att bo med hyresrätt lämpar sig således väl för människor som vill ha hög service, t.ex. äldre, och för dem som av olika skäl bor endast en kortare tid på samma plats. Det hyressättningssystem som vi i dag tillämpar i Sverige, det s.k. bruksvärdessystemet, har dock sådana brister att ett nytt hyressättningssystem måste tas fram. Bruksvärdessystemet saknar ju i allt väsentligt marknadspåverkan. Systemet leder till en bostadssektor med alltför låg rörlighet, eftersom den som bor i en äldre större lägenhet — ofta då med låg hyra - inte har något ekonomiskt incitament att flytta till en mindre, nybyggd lägenhet med högre hyra. På detta sätt utnyttjar vi bostadsbeståndet på ett orationellt sätt. Härvidlag är vi moderater angelägna om att få till stånd en ändring. Behovet av ett nytt finansieringssystem för bostadsbyggandet är också stort. Ett sådant system skall vara uppbyggt så att kapitalkostnaderna för bostaden fördelas jämnt över en fastighets livslängd. Det finns också starka skäl som talar för att ett nytt finansieringssystem på sikt skall vara subventionsfritt. I detta sammanhang vill jag, herr talman, något beröra moderata samlingspartiets förslag till förändringar i det nu gällande finansieringssystemet. Statens kostnader för de generella räntesubventionerna har ökat dramatiskt från 1,8 miljarder 1975 till över 10 miljarder nästa budgetår. Huvudorsaken till denna utveckling är den kraftiga höjningen av räntenivån. Det stora budgetunderskottet i statens affärer medverkar till en hög räntenivå. Det bör därför påpekas att en varaktigt sänkt räntenivå förutsätter ett betydligt minskat budgetunderskott. De förslag till nedskärningar i den statliga budgeten som moderata samlingspartiet har lagt fram är alltså ett led i kampen mot de höga räntorna. Av samhällsekonomiska skäl är det naturligtvis också nödvändigt att minska statens kostnader för räntebidragen. Som ett första steg i avvecklingen av de generella subventionerna förordar vi att den garanterde räntan höjs snabbare än i dag. För att dessa åtgärder inte skall få svåra konsekvenser för betalningssvaga hushåll föreslår vibl.a. högre grundavdrag i den kommunala beskattningen för barnfamiljer. Vidare föreslår vi att fastighetsskatten avskaffas och att marginalskatterna kraftigt sänks. För att förhindra alltför stora boendekostnadsökningar i de enskilda fallen föreslår vi att en spärregel inrättas, så att ingen får en större höjning än 200 kr. i månaden för en normal trerummare med anledning av de extra upptrappningarna. Denna spärregel skall gälla för såväl hyressom bostadsrättshus. Jag vill i det här sammanhanget ta upp den propaganda som socialdemokraterna bedrivit i den bostadspolitiska debatten mot oss moderater. I broschyrer och annonser har socialdemokraterna hävdat att våra förslag innebär hyreshöjningar på 5 000-7 000 kr. per år för en normal hyreslägenhet. Detta är ren lögn. Jag vill därför fråga bostadsministern om han nu tar avstånd från dessa totalt vilseledande uppgifter som framförts i den socialdemokratiska propagandan. Herr talman! Under många år har socialdemokraterna hävdat att det inte föreligger något borgerligt alternativ till den socialdemokratiska bostadspolitiken. Jag hävdar bestämt att det aldrig tidigare har funnits så stor samstämmighet mellan de borgerliga partierna på bostadsområdet som fallet är i dag. Den politik som vi företräder syftar till att ge människorna en större valfrihet och ett ökat inflytande över sin bostad. Denna politik står i klar kontrast till den politik som Hans Gustafsson driver under beteckningen social bostadspolitik — vilken är liktydig med en totalreglering av bostadsmarknaden, som innebär att politikerna bestämmer och bäst vet var och hur människorna skall bo.

Herr talman! Mitt inlägg i den bostadspolitiska delen av den allmänpolitiska debatten kommer att utgöras dels av en granskning av den socialdemokratiska bostadspolitiken, dels av en del synpunkter som vi i centerpartiet har när det gäller att reformera bostadspolitiken. När socialdemokraterna senast var i opposition var de oerhört kritiska mot den bostadspolitik som de borgerliga regeringarna förde. Man kritiserade deras politik, därför att nyproduktionen av bostäder var för liten. Kostnaderna för byggandet hade tillåtits stiga för mycket. Hyrorna ökade för mycket. Antalet familjer med bostadsbidrag minskade osv. Dessa förhållanden utfäste sig socialdemokraterna i valrörelsen att ändra på. Hur ser då den nuvarande socialdemokratiska bostadspolitiken ut? En hel del intressanta uppgifter kan man få om man läser bostadsdepartementets bilaga till årets budgetproposition. Utifrån de uppgifterna kan man konstatera att vi nu har det lägsta nybyggandet i modern tid. 1982 färdigställdes ungefär 45 000 lägenheter. Under tre kvartal 1984 klarade man av att starta byggandet av knappt 25 000 lägenheter, detta trots att regeringen vidtagit olika åtgärder. Man har t.ex. infört hyresrabatter och hyresförlustgarantier för att försöka få till stånd ett byggande även i de fall då det varit osäkert om nyproduktionen behövt ökas eller inte. Visserligen har man hållit i gång ombyggnadsverksamheten. Men trots en ökning på detta område har investeringarna i bostadsbyggandet minskat med 1 miljard kronor från 1982 och fram till 1983. Kostnaderna har fortsatt att stiga. Men man kan konstatera att kostnadsstegringen under 1982 var ganska liten. För flerfamiljshus i exploateringsområden låg kostnadsstegringen på 8,7 70. 1983 låg den på 15,7 90. I saneringsområden låg kostnadsstegringen 1982 på så låg nivå som 1 96 — att jämföra med 8,1 96 år 1983. När det gäller småhusen var motsvarande siffror 6,3 20 för 1982 och 13,2 96 för 1983. Dessa siffror visar alltså att kostnadsökningarna under det första året som den socialdemokratiska politiken slog igenom var större än den var 1982 då vi hade borgerlig regering. Hyreskostnaderna har också stigit. Även om ökningen inte varit särskilt stor, är det fråga om en ökning. Man har dock klarat av att hålla tillbaka en alltför stor stegring genom att införa hyresstopp och genom att åstadkomma en del förändringar i fråga om de allmännyttiga bostadsföretagens kostnader. Därmed har man haft möjlighet att hålla tillbaka kraven på höjda hyror. Socialdemokraterna har också infört en fastighetsskatt. Om man tittar i budgetpropositionen beträffande antalet familjer med bostadsbidrag, kan man konstatera att det var 374 000 år 1982 och beräknas bli 345 000 år 1984, en klar minskning trots löften om motsatsen. Det enda förslag av någon storleksordning som finns i årets budgetproposition är att ta bort bostadsbidragen från hushåll utan barn. Jag kritiserar inte socialdemokraterna på alla dessa punkter, utan jag har bara velat konstatera att det är så här den socialdemokratiska politiken i verkligheten har kommit att se ut. Vi ställer oss t.ex. bakom förslaget i budgetpropositionen om ändringar i bostadsbidragssystemet. Vi har varit överens om att bostadspolitiken behöver reformeras. Då måste reformerna göras utifrån de förutsättningar som nu gäller och den bedömning som kan göras för överblickbar framtid. Nyproduktionen kommer naturligtvis inte att vara den stora saken, utan det gäller omvårdnaden av det bostadsbestånd som vi redan har. Jag skall ange några synpunkter som vi från centerns sida anser bör vara med när man reformerar bostadspolitiken. 1. Ett större engagemang från de boende själva bör ingå. Ett väsentligt inslag i det är ett ökat bostadsrättsbyggande och även en ombildning av befintliga fastigheter till bostadsrätter. Vi har föreslagit en del åtgärder som skulle underlätta en sådan utveckling. Det gäller också ökade möjligheter för hyresgästerna att genom avtal med fastighetsägare svara för skötsel och drift och på det sättet kunna påverka miljö och kostnader. 2. Bestämmanderätten för hyresgästerna bör ökas. Vi föreslår ändringar i hyresförhandlingslagen som innebär att det är hyresgästerna i en fastighet som själva avgör om de vill förhandla själva resp. vilken organisation som skall förhandla för dem. Vi föreslår förändringar i bostadssaneringslagen så att de boende i en fastighet får ge sina synpunkter på den ombyggnad som fastighetsägaren vill genomföra. 3. Vi föreslår ett större ansvar för fastighetsägare, både allmännyttiga och enskilda. Vi föreslår att den verksamhet som i dag finns under rubriken Insatser i områden med stor andel tomma lägenheter och områden där man vill ha förbättringar av miljön forceras, för att därefter avvecklas och gå över på fastighetsägarna och kommunerna. 4. Vi föreslår att man skall stimulera sparandet i bostadssektorn. I bostadskommittén har det konstaterats att 60-70 26 av en nyproducerad bostads investeringskostnad över tiden är subvention. Eftersom samhället har ett intresse av att sparandet ökar, borde det finnas ett klart intresse av att försöka kanalisera ett ökat sparande från enskilda till just bostadssektorn. 5. Vi vill ha effektivaste möjliga administration av bostadsfinansieringen. Vi tycker att man borde ha samordnat denna i bostadsinstitutens regi och inte som nu överfört den statliga verksamheten till ett särskilt kreditinstitut. Vi har yrkat avslag beträffande genomförandet. 6. Vi föreslår att man skall rensa i låneverksamheten genom att stimulera till inlösen av små bostadslån. 7. Vi måste ha ett nytt lånesystem som i princip måste vara uppbyggt så, att kostnaderna omfördelas över tiden men också så, att det generella stödet kan dras ned, eftersom vi behöver resurser för att ge det samhälleliga stödet till dem som bäst behöver det. 8. Vi föreslår att lånevillkoren ändras. De styrs mycket av lånesystemet, och det är viktigt att skrota regler, t.ex. sådana som har skapat en ”lånearkitektur”, och i stället försöka på olika sätt uppmuntra idéer och fantasi som kan ge besparingar och förbättringar i det framtida bostadsbyggandet. 9. Vi föreslår en decentralisering av lånebesluten. Om man genomför en rad av de åtgärder som jag mycket hastigt har skisserat, skulle det också vara möjligt att föra över beslut till den kommunala nivån och på det sättet nå snabbare beslut och därmed också besparingar i verksamheten. 10. Vi vill avskaffa fastighetsskatten. Jag skall inte nu upprepa de argument mot denna beskattning som vi framförde i samband med riksdagens beslut före årsskiftet. Genom borttagandet av fastighetsskatten försvinner också den tidigare hyreshusavgiften. Vi föreslår att statens kostnader för bostadssektorn minskas genom en rad åtgärder, dels ett förändrat lånesystem, dels extra upptrappningar för fastigheter som är byggda med lån enligt äldre lånebestämmelser. I det utredningsarbete som pågår inom bostadskommittén anser vi att det är viktigt att man finner system för en rättvis fördelning av det samhälleliga stöd som utgår till bostadssektorn. Det skall vara ett rättvist stöd när det gäller fördelningen mellan de olika besittningsformerna — hyresrätten, bostadrätten och äganderätten — men också ett fördelningspolitiskt riktigt utformat stöd. Vi vill att bostadskommitténs arbete på detta område utökas, så att man också ser speciellt på vilka möjligheter som kan finnas inom t.ex. skattesystemets ram för att åstadkomma en enklare och effektivare fördelning i syfte att uppnå målen för bostadspolitiken.

Herr talman! Vid en blick tillbaka på de drygt två år som Hans Gustafsson varit ansvarig för bostadspolitiken syns få, om några, ljuspunkter. För varje år som går förstärks och bekräftas det vi från folkpartiet har hävdat: regleringarna och styrningarna av bostadsmarknaden blir starkare, makten ges åt kommuner och organisationer på bekostnad av valfriheten för den enskilde. Först ett ord om bostadskommittén. Den tillsattes i den första yran, som innebar att den enligt socialdemokraterna misskötta bostadssektorn nu skulle återuppstå i sin forna skepnad. Vad blev det av detta? Jo, det blev en kommitté som helt styrs av de för dagen aktuella frågor som bostadsministern anser skall föras fram. Det är t.o.m. tvivelaktigt om kommittén blir färdig före valet. I och för sig finns det en mängd problem som måste lösas inom bostadssektorn, men man löser inga problem med denna kommitté, på det sätt som den nu arbetar. Vad som i stället har hänt är att vi genom de förslag som röstats igenom i denna kammare kommer än djupare in i den djungel av subventioner och styrningar som vi borde sätta till all kraft för att komma ifrån. Som ett praktfullt exempel på det sjuka tillståndet kan fastighetsskatten föras fram. Förslaget, som först fick bakläxa i lagrådet, kom till denna församling i något förändrat skick i höstas. Det är osäkert om det är möjligt att hitta något förslag som någon regering lagt fram för riksdagen som har varit så dåligt förberett och illa genomtänkt. De invändningar som vi från folkpartiet förde fram den gången kvarstår. Listan över kritik av skatten är lång, men det som är väsentligt i dag är att skatten röstades igenom och att vi från folkpartiet säger att den skall avskaffas hösten 1985, om vi får en icke-socialistisk majoritet i denna kammare efter valet. ROT-programmet är ytterligare ett exempel på underligheter som har presenterats för riksdagen och röstats igenom. Helt okänslig för vad reparation, ombyggnad och tillbyggnad borde innebära i fråga om stadsförnyelse har regeringen inriktat sig på att genom subventioner ge intryck av initiativ. Den sociala bostadspolitiken, som man fråm socialdemokraterna säger sig företräda, har mycket litet att göra med det ROT-program som nu löper. Stadsförnyelse bör innebära att man ger de människor som det gäller medinflytande. Det bör bl.a. vara satsning på bostadsrätter och bör kopplas till möjligheten för människor att påverka sin boendesituation. Nu är det bara en fråga om pengar som pytsas ut, vilket gör att man gräver sig än djupare in i subventionsträsket. Oklarhet råder om vad som är eftersatt underhåll och vad som är egentliga ombyggnadsarbeten. Då bygger man in subventioner i underhållsarbetet. Bland andra stolta deklarationer som har visat sig vara luft var talet om ökat byggande. Vi har nu den lägsta volym vi någonsin haft. Herr talman! Sist i misslyckandeavdelningen kommer PBL-förslaget. Inte ens detta har kunnat komma fram till riksdagen i tid så att vi har fått en chans att behandla det. Den politiska klåfingrighet som Hans Gustafsson här ägnar sig åt har skapat politiska motsättningar på ett centralt bostadspolitiskt område, och det är olyckligt. I folkpartiets partimotion om bostadspolitiken för vi fram de krav på förändringar som vi anser nödvändiga för att vi skall få en liberal bostadspolitik. På samma sätt som vi i vår motion om de äldres situation för fram kravet på rätten till eget rum för äldre och handikappade poängterar vi i bostadsmotionen möjligheten för de äldre att bo kvar i sina egna bostäder. Detta vårt krav på eget rum för äldre och handikappade har i debatten från socialdemokratiskt håll jämförts med de tankar som förs fram från socialdemokraterna i bostadskommittén om en övergång till Norm 3, dvs. en ökning av utrymmesnormen i förhållande till nuläget. Vi har från folkpartiet kraftigt motsatt oss tanken på ändrad utrymmesnorm. En strikt tillämpning av normen skulle enligt bostadskommitténs egna uppgifter innebära att mer än var tionde lägenhet skulle elimineras genom ombyggnad eller tillbyggnad. Den totala okänslighet som socialdemokraterna visar när de ändå för fram förslaget är häpnadsväckande. Den stora efterfrågan som finns, bl.a. från ungdomar, och önskemålet att bo kvar även i en liten lägenhet, som många äldre har, negligeras helt. En del socialdemokratiska kommunalpolitiker har dock insett problemen efter vad vi sett i pressen de senaste dagarna. Möjligheten att bo kvar i sin egen lägenhet, även om den inte uppfyller det nya normtänkandet, och rätten till eget rum när flyttning till institution är oundviklig, är viktigt att slå vakt om och arbeta för. Herr talman! För att ge människor valmöjlighet och ökade möjligheter att påverka sin boendesituation har vi från folkpartiet fört fram kravet på en större satsning på bostadsrätter. När vi i regeringsställning hade möjlighet att medverka till en förändring gavs fler människor möjlighet att välja bostadsrätten som boendeform. Vad vi sett under de två gångna åren har varit helt entydigt — socialdemokraterna vill inte öka möjligheterna, de vill i stället försvåra och bromsa den positiva utvecklingen. Vi har i motion efter motion, och jag har i debatt efter debatt, fört fram kravet på att rätt till förköp skall ges även till hyresgästerna i de av allmännyttan ägda fastigheterna. Hans Gustafsson framhärdar i att diskriminera hyresgästerna i dessa fastigheter. Vi har i en motion till årets riksmöte yrkat att en förändring görs i den lag om förköpsrätt riksdagen våren 1982 antog på förslag av Birgit Friggebo. Kravet att det skall fordras kvalificerad majoritet för anteckning i fastighetsboken bör mildras, det bör räcka att minst hälften av hyresgästerna uttalar sitt intresse för ombildning till bostadsrätt. Det är åtgärder som underlättar som bör vidtas, inte sådant som hindrar. Vi borde alla vara eniga om att en ökad rörlighet på bostadsmarknaden gynnar de människor som skall leva i vårt samhälle. Det beslut om reavinstbeskattning som togs 1983 motverkar dessa strävanden. Eftersom beskattningen knutits till den nominella vinsten, kan man bli tvingad att betala skatt på en real förlust. Det säger sig självt att en sådan ordning lägger en kall hand över marknaden. Det är inget fel att oskäliga realisationsvinster beskattas, men det måste komma ett nytt förslag som rättar till de problem som finns. Vi har från folkpartiet framhållit det värdefulla med bostadsrätten som boendeform. Anledningen är bl.a. att man gemensamt genom inbördes samverkan får ta ansvar för de frågor som berör boendemiljö och ekonomi. Genom egen insats kan kostnaderna hållas nere, och låga förvaltningskostnader är av stort värde. Den möjlighet till bestämmanderätt som de boende i egna ägda småhus och bostadsrätter har skall i så stor utsträckning som möjligt ges även till hyresgäster. När riksdagen 1983 fattade beslut om ändring i 15 § hyreslagen, så att hyresvärdens underhållsskyldighet inte skulle vara tvingande om hyresavtalet innehöll förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen, var detta ett steg på vägen. Vi har i en motion från folkpartiet fört fram förslag om att möjlighet till ekonomisk kompensation vid eget underhåll av lägenhet skall övervägas och att krav på förhandlingsordning inte borde vara en förutsättning. Vi anser nämligen att möjligheten till ökat inflytande skall omfatta alla hyresgäster och inte bara dem som bor i hus för vilka förhandlingsordning upprättats. Som en grundtanke för folkpartiet ligger att den enskildes rätt skall skyddas. Detta är anledningen till att vi så starkt kritiserar de intresseorganisationer som fått en alltmer myndighetsliknande karaktär. Organisationerna är en viktig del av vårt samhällsliv. Fria och livskraftiga organisationer är en förutsättning för en demokrati. Det är när de enskilda kommer i kläm som vi måste slå larm. Ett utslag av organisationernas ökade roll är att de har fått utrymme i den dömande makten. När hyresnämnderna 1969 skapades var de avsedda att fungera som medlingsinstanser. De har nu fått prövningsrätt i allt fler frågor. Både när det gäller sammansättningen av hyresnämnd och bostadsdomstol, där talan mot hyresnämnds beslut skall föras, är organisationsrepresentanterna i majoritet. Det kan synas praktiskt men kan ifrågasättas ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi anser att den dömande makten skall vara opartisk och att hyresnämndens och bostadsdomstolens uppgifter bör överföras på allmänna domstolar. Hyressättningssystemet har under många år varit ifrågasatt. Det var socialdemokraterna som startade hyresrättsutredningen, och dess arbete slutfördes under den borgerliga regeringsperioden. Riksdagen har också fattat beslut på grundval av utredningen, men det blev bara marginella justeringar av nuvarande system, detta trots att inblandade parter vet att problemen kvarstår. Man brukar framhålla att bruksvärdessystemet trots allt är bättre än fri hyressättning eller hyresreglering. Vi vet vilka som är de negativa sidorna av hyresreglering. Däremot kan vi bara konstatera att alla parter har accepterat fri prisbildning på småhusområdet och när det gäller ägaroch bostadsrättslägenheter. Med tanke på att bruksvärdessystemet fungerar dåligt, menar vi i folkpartiet att vi borde pröva hur fri hyressättning i praktiken fungerar. Eftersom bostadssektorn är så genomreglerad som den är behöver vi återerövra friheten. Om konsekvenserna visar sig negativa är detta då ett faktum som slagits fast. Vi tror inte att det behöver bli fallet. Därför är det viktigt att pröva ett system, där kostnaden står i mer korrekt relation till läge, standard och eftefrågan. Det statsfinansiella läget gör det nödvändigt med stora besparingar. Vi anser också från folkpartiet att staten inte bör styra konsumtionen. Bostadskonsumenterna bör i högre grad än nu bära kostnaderna för sitt boende. Vi säger att en kraftig reducering av bostadssubventionerna utan alltför stora hyreshöjningar endast kan uppnås om låneoch skattesystemet ändras. De förslag som kan komma från bostadskommittén är troligen av principiell natur och kan kanske inte direkt omsättas och tillämpas. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen inte har presenterat något nytänkande på detta vitala område. År efter år går utan att vi ens får ta ställning till förslag, och detta ger också upphov till den osäkerhet som återspeglar sig i den låga igångsättningen. Marknaden är orolig och man vågar inte satsa. Vi måste få ett förslag att ta ställning till, så att vi kan komma ifrån det subventionsberoende vi nu har.

Herr talman! Bostadspolitiken och bostadsmarknaden har drabbats särskilt tydligt av den ökade ojämlikhet som är en följd av den sociala och ekonomiska utvecklingen under 1970 och början av 1980-talet. Klyftorna i boendet har ökat. Hyrorna har ökat kraftigt, och de vanliga hushållens förmåga att betala ökade bostadskostnader har försämrats genom sänkta reallöner. Den sociala bostadspolitiken har under senare år urholkats, och marknadskrafterna har fått ett allt större inflytande. Stora förmögenhetsomfördelningar har skett till följd av inflation och brister i finansieringsoch skattesystem. Detta kan illustreras bl.a. på det sätt som Göran Palm gör när han beskriver hur den stackars nolltaxeraren ständigt måste köpa nya fastigheter som avdragsobjekt för att slippa bidra till våra gemensamma angelägenheter. Om inte den sociala bostadspolitiken skall bli en historisk parentes krävs nu en radikal förändring. Marknadsanpassningen måste upphöra, och samhällsinflytandet över bostadssektorn måste ökas. En stor del av samhällets bostadsstöd måste omfördelas från fastighetskapital och villaägare med stora ränteavdrag till hyresgäster och hushåll med låga inkomster. För en social bostadspolitik, där alla människor har rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad, är det nödvändigt att snabbt genomföra vissa förbättringar, som både tidigare och under allmänna motionstiden har angetts i olika vpk-motioner. Bostadskommitténs fortsatta arbete kan inte avvaktas. Vissa förbättringar måste genomföras under innevarande riksmöte. Sådana åtgärder för bl.a. lägre hyra och större rättvisa i boendet skall även ses som ett led i en annan fördelningspolitik än den som hittills har förts. I kampen för levnadsstandarden måste lönekampen och kampen mot prisoch hyreshöjningar föras sida vid sida. De är delar av samma ekonomiska kamp. Vad lönearbetarna tillkämpar sig i löneförhandlingar riskerar hela tiden att förtäras av prisoch hyresutvecklingen. Kampen mot hyreshöjningarna och för lägre boendekostnader utgör således en del i kampen för en annan rättvisare fördelningspolitik. Varje prisoch hyreshöjning innebär för den vanliga lönearbetaren en lönesänkning. I årets bugetproposition finns tyvärr nästan ingenting i form av förbättringar då det gäller den återgång till en social bostadspolitik som man från regeringshåll ibland talar om. Däremot finns förslag som i stället innebär försämringar. Regeringen gör i sin beskrivning av situationen en rad riktiga konstateranden angående orsakerna till olika svårigheter utan att följa upp dem med några konkreta förslag.

Bostadsstyrelsens förslag till åtgärder för att underlätta förvärv av äldre småhus och förslaget om statligt stöd till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden avvisas av regeringen. En enligt bostadsstyrelsens mening nödvändig förbättring av bostadsbidragen, både för barnhushåll och för hushåll utan barn, avvisas också, med hänvisning till de förändringar som skett fr.o.m. den 1 januari 1985 och med hänvisning till bostadskommitténs arbete. Detta hindrar dock inte regeringen från att i propositionen föreslå en försämring för hushåll utan barn, utan att avvakta några förslag från bostadskommittén. Man föreslår att dessa bostadsbidrag avskaffas i och med utgången av 1985. Bostadsbyggandet måste nu få fart igen. Hundratusentals barnfamiljer är trångbodda. I Storstockholmsområdet står över 100 000 människor i bostadskö, och bortåt en tredjedel av dem saknar egen bostad. Ungdomarna får inga egna bostäder. Den kraftiga nedgång i bostadsbyggandet som skett under senare år måste stoppas och vändas. Det räcker inte med att ägna stor uppmärksamhet åt det befintliga bostadsbeståndet, och det räcker inte med det tioåriga bostadsförbättringsprogrammet. Det måste bli bättre fart på ROT-programmet, och det måste utvidgas till att omfatta även offentligt byggande. Nyproduktionen måste öka med tyngdpunkten på hyreshus/flerbostadshus ägda av kommu nerna. Ökade satsningar både för att förbättra befintliga bostäder och bostadsmiljöer och på nyproduktionen skapar också tusentals nya arbetstillfällen, främst inom byggnadsoch byggmaterialproduktionen. Byggkostnaderna måste sänkas. Det finns flera orsaker till den fyrdubbling av byggnadskostnaderna som skett på ca tio år. Men en avgörande förklaring ligger i monopoliseringen av byggmaterialindustrin och byggföretagen. Praktiskt taget all priskonkurrens är i praktiken upphävd eller satt ur spel, och prisbildningen är i stort sett undandragen samhällets kontroll. En viktig åtgärd i syfte att minska byggnadskostnaderna, öka byggandet och få lägre boendekostnader är en allmän räntesänkning. En sådan skulle också, som konstateras i regeringspropositionen, medföra en kraftig minskning av anslagsbelastningen. Dessutom måste ”billigare pengar” ställas till bostadssektorns förfogande. Det kan som vpk sedan många år föreslagit ske genom en statlig samhällsoch bostadsbyggnadsbank, med totalfinansiering till låg och fast ränta. Herr talman! Angreppen på den bostadspolitik som fortfarande har kvar betydande sociala inslag är nu hårdare än på mycket länge. Allmännyttiga bostadsföretags mest attraktiva lägenheter skall säljas ut, hyrorna skall släppas fria, och byggherrarna skall bestämma vilka bostäder vi bäst behöver och hur de skall se ut. Normer och bestämmelser liksom statens planverk skall skrotas. Räntebidrag och bostadsbidrag skall successivt försämras och slopas. Detta är de borgerliga partiernas recept då det gäller bostadspolitiken. De olika förslagen har det gemensamt att de innehåller försämringar som leder till högre hyror och högre bostadskostnader. De har också det gemensamt att ett genomförande innebär en ökad privatisering, ett ökat utrymme för de s.k. fria marknadskrafterna, med fastighetsspekulation och svarthandel där brottslingar, spekulatörer och svarta pengar kan bli normala inslag. En genomgång av de borgerligas bostadspolitiska motioner är en läsning som förskräcker varje anhängare av en bostadspolitik med social inriktning och med ett socialt innehåll. Centern, folkpartiet och moderaterna vill i stigande skala avskaffa det mesta av samhällsinflytande och samhällsstöd till förmån för en fri marknad. Här finns olika varianter, där centern är mest försiktig och trevande. Folkpartiet fortsätter sin efter Birgit Friggebo inledda reträtt från en politik med vissa sociala inslag till en alltmer högerbetonad, marknadsanpassad politik. Moderaterna talar mera klartext i sina motioner och vill göra rent hus med det mesta, inkl. statens planverk och eventuellt också byggforskningsrådet. Även om framför allt centern men i viss mån även folkpartiet vill hålla igen något och inte vara alltför utmanande mot landets låginkomsthushåll, är det ganska klart att en eventuell borgerlig regering med moderat dominans snabbt skulle rasera vad som finns kvar av framsynt, progressiv markoch bostadspolitik. Skillnaderna mellan olika borgarpartier kan exempelvis illustreras av följande: Medan centern anser att statliga tomträttsoch markförvärvslån skall ”lyftas ut” från staten till den privata kreditmarknaden, vill folkpartiet avskaffa markvillkoret och moderaterna avskaffa den kommunala förköpsrätten samt markoch konkurrensvillkoren. Medan centern vill underlätta anskaffande av ägda lägenheter och hus, talar folkpartiet för ökat enskilt ägande och ägarlägenheter som ett alternativ. Moderaterna säger: Gör om hyreslägenheter till ägarlägenheter som bl.a. kan intecknas och pantsättas. Oavsett vad man vill ge för innebörd åt de olika förslagen beträffande deras omedelbara eller långsiktiga effekter, står det klart att de betyder ökade hyror och ökade boendekostnader. Vad vill då Rolf Dahlberg, Kjell Mattsson och Kerstin Ekman ge för besked till alla de hushåll som inte klarar starkt ökade boendekostnader och försämrade bostadsbidrag? Vad vill ni ge för besked till de hantverkare och småföretagare som måste gå ifrån sina lokaler därför att fastighetskapitalet i olika skepnader höjer hyrorna med hundratals procent? Vad vill ni ge för besked till de ungdomar och andra som saknar en egen bostad? Ni kan väl ändå inte på allvar mena att det kan vara bra för landets hyresgäster att föreslå ett marknadsanpassat hyressättningssystem med marknadshyror utan varje inslag av priskontroll? Eller att slopa bostadsanvisningslagen, avveckla ROT-programmet, avskaffa hyresgästföreningarnas nuvarande förhandlingsrätt och sälja ut allmännyttan, för att ge ytterligare exempel på moderatförslag, som i varje fall delvis har stöd även från folkpartiet och centern? Herr talman! De borgerliga partierna är sura över att förslagen till fastighetsskatt och kompensationsåtgärder genomfördes strax före årsskiftet och menar att stödet och lättnaderna som genomfördes i anslutning till skatten drabbar villaägarna. En stor del av stödet kommer ju faktiskt även villaägarna till del, i princip i samma utsträckning som hyresgästerna då det gäller de ökade räntebidragen. Att småhusägarna inte får någon del av lättnader i utgifter som bara hyresgäster och bostadsrättshavare tidigare hade ligger i sakens natur. Det gäller den lägre beskattning som övergången från hyreshusavgift till fastighetsskatt innebär, och hyreshusavgiften drabbade som bekant bara hyresoch bostadsrätter. Det gäller vidare dispens från avsättning till konsolideringsfonder, som bara allmännyttiga bostadsföretag har, och slopande av den kommunala garantibeskattningen. Dessutom, som ett resultat av s-vpk-uppgörelsen, gäller en av kompensationsåtgärderna bara villaägare, nämligen kompensationen till pensionärer som har låg eller ingen ATP-pension. Förslaget har vissa brister i sin utformning, brister som vpk med utgångspunkt i uppgörelsen förutsätter skall rättas till före 1986 års taxering, i enlighet med vpk-förslag i en motion till årets riksmöte. Herr talman! Den överenskommelse som träffades mellan vpk och socialdemokraterna under senare delen av år 1984 om en kraftig begränsning av hyreshöjningarna för år 1985 och det hyresstopp som gällde 1 april-31 oktober 1984 visar att det går att begränsa och stoppa hyreshöjningarna om den politiska viljan finns. Det är steg i rätt riktning men otillräckliga. Hyrorna måste sänkas och boendekostnaderna för alla lågoch medelinkomsttagare hållas nere.

Herr talman! Jag har på ganska kort tid lyssnat till tre statsråd här i eftermiddag. Samtliga har använt samma ordval beträffande de moderata förslag som har diskuterats: orättfärdiga förslag, har man sagt, och det sade också Hans Gustafsson. Man har tydligen i regeringen bestämt sig för hur man skall lägga upp attackerna på moderata samlingspartiet. Man använder t.o.m. exakt samma ord. Det var en störtflod av siffror och angrepp på de tre borgerliga partierna som Hans Gustafsson åstadkom Ökder 15 minuter. Det finns ju ingen chans att besvara allt på tre minuter. Låt mig säga att när Hans Gustafsson sätter i gång räkneoperationerna räknar han in den fastighetsskatt på 3,5 miljarder som han ännu inte har fått en krona på och under detta år inte kommer att få en krona på. Denna fastighetsskatt är ju hans eget påhitt, som man från oppositionens sida har avvisat. Självfallet får vi i sluträkningen dra bort dessa intäkter när skatten för 1986 kommer in. Det har vi också gjort i våra beräkningar. Vi har ärligt redovisat våra besparingar och räknat med att vi, eftersom vi avvecklar fastighetsskatten, inte får den intäkten. Kom också ihåg, Hans Gustafsson, att genom att vi avvecklar fastighetsskatten sjunker kostnaderna för den som bor. Detta glömdes bort i sammanhanget. Vårt förslag om en upptrappning av den garanterade räntan var ett under av byråkratiskt krångel, enligt Hans Gustafsson. Nja, det tror jag inte det är. Det är alltså en 10-procentig upptrappning, och jag tror att det är ganska enkelt att använda den metoden. Det märkliga är att detta inte är något nytt förslag. Vi har föreslagit detta i fyra års tid här i kammaren, bara med den lilla skillnaden att vi nu har fört in ett tak för att inte några enstaka fastigheter skulle drabbas särskilt hårt. Själva förslaget är exakt detsamma som vi har haft tidigare och är alltså inte nytt. Ändå säger Hans Gustafsson: Detta är ett oerhört förslag, hur kan man bara lägga fram ett sådant? Men vi har ju diskuterat det i fyra år, och vi har varit överens om beräkningarna. Vi har sagt, att om man gör så här blir det vissa hyreshöjningar, men vi har förklarat hur hyresgästerna via skattesänkningar på andra områden skall få möjlighet att klara dessa höjningar.
Herr talman! När Hans Gustafsson så kraftigt argumenterar för fastighetsskatten som det stora i den socialdemokratiska bostadspolitiken, kan man konstatera att det är en grundläggande skillnad i partiernas uppfattningar om budgetunderskottet. Det är naturligtvis så att inget parti lägger fram förslag till neddragningar som drabbar enskilda människors plånböcker med mindre än att man har en anledning till det. Den anledningen är för vår del att vi anser att man inte skall gå vidare med att öka statens inkomster genom nya och högre skatter, utan att man måste använda metoden att dra ned statens utgifter. Vi har därför föreslagit en del åtgärder i den riktningen, bl.a. införande av räntelån i nyproduktionen. Vi är naturligtvis medvetna om att det betyder att den inkomst som om något budgetår skulle kunna uppgå till dessa 3 700 milj.kr. måste mötas av ytterligare rationaliseringar och besparingar i kommande budgetarbete. Hans Gustafsson sade ingenting om de misslyckanden som den socialdemokratiska bostadspolitiken lidit av under dessa år och som jag med ledning av departementets egna siffror beskrev i mitt anförande. Vi har bl.a. sagt att det var fel att införa fastighetsskatten. Å andra sidan innebär avskaffandet av hyreshusavgiften, som under tidigare år utgjort en belastning på boendekostnaden, en kompensation tillbaka till bosfådssektorn. Vi redovisade när vi hade debatten här i kammaren våra motiv för att inte vilja införa fastighetsskatten. Den gamla trätan om det första förslaget klarade vi upp den gången, varför vi nu inte behöver upprepa de argumenten. Vi menar att det samlade skatteuttaget redan är för högt, att reglerna är komplicerade och svårförståeliga — det är en sak för sig — samt att boendekostnaderna även för många egnahemsägare var så höga att de inte tålde denna ytterligare belastning. En viktig sak är att fastighetsskatten inte är möjlig att förena med de former inom bostadsfinansieringssystemet som vi lanserat och som innebär en minskning av de generella subventionerna genom att man delvis övergår till räntelån. Detta var de motiv vi hade för att man inte genom nya skatter skulle öka statens inkomster för att kunna fortsätta med onödigt stora subventioner.

Herr talman! Jag tycker inte att det är tröttsamt att anklaga Hans Gustafsson för en dålig bostadspolitik. Jag tycker däremot att det är beklagligt att jag behöver göra det, eftersom den dåliga bostadspolitiken drabbar människorna i Sverige. Jag har inte fått något exempel på att Hans Gustafsson har tagit något steg på vägen mot avreglering och mindre styrning av bostadsmarknaden. Det hjälper inte att Hans Gustafsson angriper tidigare bostadsministrar. Det är sina egna åtgärder han skall svara för. Fastighetsskatten tog Hans Gustafsson som exempel. Förslaget hade gått till lagrådet, sade han. Men hur såg det förslag ut som vi så småningom fick ta ställning till här i kammaren? Hade lagrådet godkänt det förslaget med alla de tillägg som hade gjorts? Det väsentliga är dock att det är människorna i Sverige som drabbas. Vi kan ta det exempel som Tore Claeson anförde när han skulle försvara fastighetsskatten. Han sade att stödet kommer även villaägarna till del. Men ta som exempel en barnfamilj som valt att bo i ett frifinansierat hus! Hur är i dag den barnfamiljens situation? Den får ingen kompensation, utan den drabbas bara hårt av fastighetsskatten. Vad finns det där för rättvisa, Hans Gustafsson? Jag lyfter gärna fram förbättringar som gjordes under den förra bostadsministerns tid, t.ex. när det gäller människors möjligheter att äga sin lägenhet i form av bostadsrätt. Hur kan Hans Gustafsson försvara de förslag som bifallits av denna kammare och som minskar människors möjligheter att äga sin lägenhet? Till sist, Hans Gustafsson: I en intervju i SACO/SR-tidningen säger finansministern att kostnaderna för bostadssubventionerna kommer att minska på grund av att bostadsbyggandet har gått ner. Är det den enda väg för att minska dessa kostnader som Hans Gustafsson kan tänka sig? Hur stämmer det i så fall med ambitionerna i fråga om bostadsbyggandet?